Herr talman! Svaret var måhända ganska allmänt hållet, men å andra sidan konstaterade jag allvaret i problemet och sade att vår gemensamma uppfattning är att vi på allt sätt bör försöka åstadkomma en lösning så snart som möjligt. På den direkta frågan om våra möjligheter att utanför IMCO mera internt i Norden — i detta fall mellan Danmark och Sverige — påskynda frågans lösning kan jag naturligtvis inte på stående fot lämna något svar. Å andra sidan kan jag säga att vi i kontakter med danskarna skall aktualisera frågan.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat mig om jag vill ingripa i syfte att förhindra dödsfall bland åskådare och deltagare vid motorsporttävlingar. På Kungl. Maj:ts uppdrag har en arbetsgrupp med företrädare för rikspolisstyrelsen, trafiksäkerhetsverket och vägverket gjort en översyn av de nuvarande formerna för motortävlingar. I det förslag till anvisningar för prövning av ärenden rörande tillstånd för motortävlingar, som arbetsgruppen för någon tid sedan lade fram, föreslås en rad åtgärder för att öka säkerheten vid olika typer av motortävlingar. Arbetsgruppens förslag är för närvarande ute på remiss. Vid den förestående beredningen av detta ärende kommer frågan om ytterligare åtgärder för att förhindra olyckor vid motortävlingar att ingående prövas.
Herr talman! Jag tackar också för detta svar. Bakgrunden till frågan är naturligtvis att det har inträffat dödsolyckor på löpande band både här i Sverige och i utlandet. Det är klart att i all sport, om man nu skall hänföra detta till sport, vilket kan vara tveksamt, inträffar olyckor, men om de blir alltför talrika måste myndigheterna ingripa. Man kan göra det tankeexperimentet att det skulle ha inträffat en dödsolycka i varje tävling som anordnats. Då hade oundgängligen någonting måst göras. Vad som skiljer motorsport från verkligt fin sport är ju att det som lockar människor till dessa tävlingar är att spänningen är förbunden med en risk för utövaren. Om den som rusar fram i 200 knutar, som det heter, skall klara den ena eller andra hårnålskurvan utgör spänningsmoment i dessa tävlingar. I annan verklig idrott, låt oss säga fotboll, innebär spänningen om det skall bli mål eller ej. Man kan njuta av vackert spel — det förekommer åtminstone i någon ort här i landet söderut. Spänningen är där inte förknippad med någon risk för utövaren. Det är den stora skillnaden mot motorsporttävlingar. Nu pågår en utredning, säger statsrådet, och i god demokratisk ordning får vi väl avvakta resultatet av den. Men jag tror att det blir väldigt svårt att skapa sådana säkerhetsföreskrifter att riskerna elimineras. Det mycket allvarliga är att det föreligger risk även för åskådarna. Jag avvaktar som sagt den utredning som pågår.
Herr talman! Herr Sjöholm ställde ingen ytterligare fråga. Jag vill ändå komplettera svaret med att säga, att i det utredningsförslag som jag hänvisade till i mitt svar förordas bl.a., att fortlöpande kontroll skall ske av motorbanornas säkerhetsanordningar. Vidare förordas ökad kontroll av formerna för utbildning och prov som skall gälla för att erhålla tävlingslicens liksom också uppföljning från myndigheternas sida av utvecklingen i fråga om tävlingsfordonens konstruktion och utformning.

Detta i förening med de åtgärder från statens sida som kan bli resultatet av prövningen av det aktuella utredningsförslaget och remisssvaren med anledning av detta bäddar enligt min mening för tävlingar i trafiksäkrare former i framtiden.

Herr talman! Herr Andersson i Öörebro har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att skydda konsumenterna mot felaktiga eller bristfälliga bilreparationer. I viss utsträckning kan konsumenterna för närvarande få rättelse genom att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. Motorbranschens riksförbund har infört ett s.k. kundskydd, som innebär att förbundet träder in som ekonomisk garant för den händelse någon av dess medlemmar inte följer reklamationsnämndens rekommendationer. Konsumentutredningen har fått särskilt uppdrag att se över konsumentupplysningen om personbilar. I det sammanhanget kommer, enligt vad jag inhämtat, också bilreparationerna att uppmärksammas. I avvaktan på utredningens resultat är jag inte beredd att uttala mig om vilka åtgärder som kan komma i fråga.
Herr talman! Jag tackar handelsministern för svaret. Vi har ju under senare år här i kammaren haft att behandla motioner, där man tagit upp problemet med bristfälliga bilreparationer. Allmänna beredningsutskottet hade senast i år i sitt utlåtande nr 9 med anledning av två motioner tagit upp detta spörsmål. Det är väl alldeles klart att förhållandena inom reparationsbranschen nu inte är tillfredsställande, även om man, jag vill poängtera det, från Bilverkstädernas riksförbund gör stora insatser för att komma till rätta med de förhållanden som nu råder. Orsaken till detta kan väl vara ackordsystemet, men det är ju en sak som de berörda parterna får klara av. Konsumenternas ställning är emellertid otillfredsställan-, de. Visserligen säger statsrådet i sitt svar, att konsumenterna för närvarande i viss utsträckning skall kunna få rättelse genom att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. 1967 tillsattes konsumentutredningen och i september 1968 fick den tilläggsdirektiv. Man hade väl räknat med att därifrån skulle framläggas åtminstone vissa förslag i syfte att förbättra konsumenternas ställning. Utskottet har vid olika tillfällen — 1968, 1969 och även i år — framhållit att det förväntar sig att utredningen arbetar skyndsamt för att få fram förslag för förbättring av konsumenternas ställning. Det var i går en mycket animerad debatt i TV om just dessa frågor. Självfallet kan man göra vissa reservationer beträffande KAK:s utredning, men trots allt framgår det att de utförda bilreparationerna icke var av det utlovade slaget. Detta sammanhänger väl delvis med märkesverkstädernas servicescheman. Montören har i vissa fall inte möjlighet att inom ramen för normal timlönetid klara av arbetet. Vi får hoppas, herr statsråd, att utredningen snart framlägger förslag för att stärka konsumenternas ställning, ty i dag är läget klart otillfredsställande.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat mig om jag avser att ge riksdagen tillfälle att uttala sig om förslaget angående ändrad distriktsindelning inom statens järnvägar. Sedan det av SJ framlagda organisationsförslaget remissbehandlats och beretts i departementet är avsikten att bereda riksdagen tillfälle att yttra sig i frågan.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Anledningen till att jag ställde den här interpellationen var att jag representerar en bygd som berörs av det av SJ aviserade förslaget. Enligt min mening har denna fråga en stor regionalpolitisk betydelse. Svaret var positivt och jag ber att än en gång få tacka för det. Jag avvaktar det förslag som kommer att föreläggas riksdagen.

Herr talman! Den brist på arbetskraft som uppstått inom främst det norrländska skogsbruket och de beskyllningar som i det sammanhanget riktats mot samhällets och AMS” åtgärder föranleder mig att ta upp frågan i denna debatt. Den rådande arbetskraftsbristen behöver jag knappast belysa närmare. Massmedia har ägnat förhållandena så stor uppmärksamhet att knappast någon kunnat undgå att informeras om situationen. Massmedia har enligt min mening ägnat större uppmärksamhet åt dagens situation med brist på arbetskraft än åt förhållandet för två, tre år sedan då tusentals skogsarbetare blev friställda. Självfallet är den rådande bristen på arbetskraft besvärande och på vissa håll allvarlig för skogsbruket, men man får fördenskull inte — som en del ansvariga skogsarbetsgivare, borgerlig press och vissa borgerliga politiker — rikta kritiken mot de åtgärder som vidtagits av AMS och mot samhällets arbetsmarknadspolitik. Man hävdar nu från dessa kritikers sida att den prognos för arbetskraftsutvecklingen inom skogsbruket som AMS ställde i början av 1960 talet och den förda arbetsmarknadspolitiken med omskolningsoch flyttningsbidrag är upphovet till den uppkomna bristsituationen. Jag vill påstå att detta synsätt är helt felaktigt, och jag skall här motivera varför. Den uppkomna situationen har en historisk bakgrund. Sedan gammalt har man bland skogsarbetsgivarna vant sig vid att det funnits överskott på arbetskraft. Arbetsgivarsidan har behagat kalla på skogsarbetarna när de behövts och hänsynslöst friställt dem när behovet inte längre varit lika stort. Det är främst konjunktursvängningarna som, i likhet med förhållandet i många andra branscher, har reglerat tillgången på arbetstillfällen. Men även ryckigheten i skogsbrukets planering — för att inte säga brist på planering i många fall — har i hög grad bidragit till att skogsarbetarna aldrig har haft någon anställningstrygghet. Åren 1958—1959 friställdes så många arbetare inom skogsbruket, att man i vissa delar av landet hade ett stort underskott på arbetskraft ända fram till mitten av 1960-talet. Åren 1965—1967 rådde det något så när balans mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft inom skogsbruket, om man bortser från vissa lokala variationer. När skogsarbetsgivarna under senare hälften av 1967 började varsla om friställningar, varnade man från länsarbetsnämndernas sida och från fackligt håll för att vidta större friställningar än vad som betingades av den fortlöpande rationaliseringen och mekaniseringen av skogsbruket. På fackligt håll förutsåg man redan då att den nu uppkomna situationen skulle kunna uppstå. Dessa varningar till trots företogs mycket stora friställningar både inom bolagsoch privatskogsbruket. Det var i synnerhet den äldre och mindre effektiva arbetskraften som friställdes. Inom bolagsskogsbruket motiverade man friställningarna med att man under lågkonjunkturen skulle hinna utveckla nya maskiner, som skulle överta arbetet från den manuella arbetskraften när konjunkturerna bleve bättre. Inom skogsägarföreningarna var motiveringen att de enskilda medlemmarna vägrade släppa till tillräckligt med avverkningsprojekt. Friställningarna blev stora. Inom ett enda Norrlandsföretag friställdes under en tvåårsperiod inte mindre än 2500 skogsarbetare. Resultatet blev att samhället genom beredskapsarbeten och omskolning men även genom fortbildning fick träda in och trygga utkomstmöjligheterna för den friställda arbetskraften. Vad fortbildningen beträffar hade den onekligen vissa brister. Den fick i viss utsträckning karaktären av sysselsättningsterapi. Detta berodde emeilertid inte på bristande planering i arbetsmarknadsstyrelsen utan på felaktig rekrytering från skogsbolagens sida. De friställningar som skogsarbetsgivarna vidtog för att gynna ett kortsiktigt privat vinstintresse har nu, när konjunkturerna har gått upp igen, resulterat i en situation med brist på arbetskraft. Orsakerna till uppkomsten av denna bristsituation är inte svåra att förstå. Många skogsarbetare, även de som fick behålla sitt arbete, förfärades över sin otrygghet i anställningen och vände för gott ryggen åt skogsarbetaryrket. Andra skogsarbetare, framför allt de äldre, upptäckte snart när de fick tillgång till beredskapsarbeten att det fanns möjligheter att på ett mindre slitsamt sätt tjäna sitt uppehälle, och de vägrar nu bestämt att gå tillbaka till den näring som så grymt har svikit dem. Andra åter har omskolats och sugits upp av industrin — och jag vill tillägga att det ofta har skett i den industri som håller på att växa upp tack vare de lokaliseringspolitiska åtgärder som vidtagits i dessa områden av landet. Skogsarbetsgivarna är bekymrade över denna utveckling och hittar nu på alla möjliga sätt att bortförklara den uppkomna situationen, som egentligen bara har en förklaring, nämligen det bristande ansvar för arbetskraften som finns på arbetsgivarsidan. Skogsbrukets representanter liksom en del borgerliga politiker och tidningar framför nu argumentet att skälet till den uppkomna bristsituationen skulle vara att mekaniseringen inte gått lika snabbt som man väntat. Jag vågar påstå att detta är en undanflykt. Jag vill underbygga detta påstående med ett exempel — jag skulle kunna anföra flera. Ett företag gjorde i mitten av 1967 en prognos — byggd på den planerade mekaniseringen och maskinutvecklingen — som visade att arbetsstyrkan fram till mitten av 1970-talet skulle minska från i runt tal 5 500 till 3 000 anställda. Redan i slutet av 1969 hade emellertid minskningen av företagets arbetsstyrka gått längre. Såsom jag inledningsvis nämnde, framför nu vissa bedömare den uppfattningen att det är AMS” prognos om det framtida arbetskraftsbehovet som skrämt bort skogsarbetarna. Jag skall villigt erkänna att jag tillhörde dem som till vissa delar kritiserade denna prognos när den framlades. Jag vill emellertid när man nu försöker göra AMS och dess generaldirektör till syndabocken uttrycka min tacksamhet över att prognosen var så negativ beträffande utvecklingen av arbetskraftsbehovet. Låt mig förklara varför. I februari månad 1965 sysselsattes enbart i de fyra nordligaste länen 38 544 personer inom skogsbruket. Motsvarande månad 1969 sysselsattes inom samma områden 21336 personer inom skogsbruket — alltså drygt 17 000 personer mindre. Dessa sifferuppgifter har lämnats av riksdagens upplysningstjänst. Skogsarbetarkåren har alltså på fyra år minskats med 45 procent i de fyra nordligaste länen. Det visar att AMS” prognos var riktig. Situationen för skogsarbetarkåren som helhet skulle ha varit betydligt värre när den stora friställningsvågen kom i slutet av 1960-talet, om inte AMS” prognos hade bidragit till att en och annan skogsarbetare redan på ett tidigare stadium hade sökt sig andra inkomstmöjligheter. na framför också argumentet att den situation som nu råder beror på arbetsmarknadspolitiska insatser i form av omskolning och flyttningsbidrag. En del borgerliga politiker och borgerliga tidningar instämmer i denna uppfattning, som självfallet har en viss grund. Det betyder emellertid inte att vår arbetsmarknadspolitik är felaktig, tvärtom. Det är ingen som är betjänt av att stanna kvar i bygder, där en full sysselsättning inte kan garanteras, med allt vad detta innebär av fattigdom och sociala problem. Skogsarbetsgivarna är av hävd bortskämda med att alltid ha en reserv av arbetskraft att tillgripa vid behov. Men det är inte rimligt att begära att skogsarbetarna skall utgöra något slags ekonomisk buffert åt skogsbolagen och privatskogsbruket med bolagsdirektören i NCB, herr Hedlund, i spetsen. Den uppkomna situationen är besvärlig, det skall helt medges. Den är emellertid endast ett resultat av skogsbolagens kortsiktiga vinstintressen och bristande ansvar för de anställda. Som man bäddar får man ligga. Man försöker nu vältra över ansvaret på samhället och dess organ. Man kanske därvid även på arbetsgivarhåll upptäcker att det kan vara bra med ett starkt samhälle, som aktivt kan gripa in och rätta till förhållanden, vilka inte skulle ha behövt uppstå om skogsbolagen hade fört en mera långsiktig politik och känt ett större ansvar för vår strävan att försöka upprätthålla en full sysselsättning. För att närmare belysa den uppkomna situationen vill jag nämna några exempel. Jämtlands skogsägareförening sysselsatte 1967 närmare 500 man. År 1969 var siffran nere i 175 man. I dag förklarar man i uppgifter, som man släppt ut till pressen, att man behöver 200 nya skogsarbetare. Ett bolag, verksamt inom det område där jag verkat som ombudsman, har friställt drygt 400 man. Av länsarbetsnämndens platsannonser framgår att samma bolag nu, två år efteråt, söker 30 nya skogsarbetare inom samma område. Jag vill hävda att det nu krävs en hård satsning på utbildning och rekrytering till skogsbruket. Här har samhället sitt givna ansvar och är också berett att ta detta ansvar. Men man får inte förvänta sig några underverk från arbetsförmedlingarnas sida. Förtroendet för skogsbruket är så i grunden rubbat att det kommer att ta många år att återställa det. Och för att uppnå ett bättre förtroende krävs det minsann att skogsbolagen visar upp ett helt annat ansikte än de gjort tidigare. Vad som hänt inom skogsbruket ger exempel på hur privat näringsliv fungerar när det är som sämst. Ganska oförmärkt har det hela fått passera förbi. Om det varit statliga företag som handlat på detta sätt skulle tidningsrubrikerna säkerligen ha varit både många och stora. De som i alla lägen försöker finna angreppspunkter på de statliga företagen bör försöka städa upp också framför egen dörr och i hederlighetens namn försöka variera konfekten. Vad jag här anfört leder osökt till slutsatsen att man bör försöka analysera om ytterligare orsaker kan ligga bakom den uppkomna situationen. Man kommer då fram till att sådana förhållanden som instabil prispolitik när det gäller råvaran, ägostruktur, bortfall av skogsvårdsarbeten etc. borde belysas. Men jag skall avstå från att dra upp den debatten. Jag hoppas att den skogspolitiska utredningen snart skall framlägga sitt slutbetänkande och då ge oss ett bättre underlag för en skogspolitisk debatt. Jag vill, herr talman, inte nu föregripa den debatten.

Herr talman! I sitt anförande i går sade herr statsministern, med siktet inställt på 1970-talet, att det var framför allt två områden som det var angeläget att vi satsade våra resurser på. Det gäll de dels att förbättra villkoren för de äldre, dels att satsa på ungdomen. Jag har ingenting att invända mot de prioriteringar som statsministern gjorde. Men för att det skall vara möjligt att genomföra dessa måste man se till att resurserna skapas. Vad gäller åldringsvård, långtidsvård och sjukvård vet vi alla att det är primärkommuner och landsting som är huvudmän på dessa områden. Och hurudant är läget för primärkommuner och landsting då det gäller att skapa utrymme för en både angelägen och nödvändig utbyggnad härvidlag? Att bristerna är stora tror jag alla som är insatta i kommunala frågor kan omvittna. Herr talman! Under de minuter som är mig tillmätta vill jag i korthet peka på landstingens och kommunernas ekonomiska situation. Vi är ett flertal här som under den senaste tiden haft anledning att syssla med dessa frågor på hemmaplan. Under den senaste tioårsperioden har den totala kommunala utdebiteringen ökat med bortemot 50 procent. Om vi tar enbart landstingen finner vi att ökningen blir ännu högre — mellan 80 och 90 procent. De långtidsprognoser som ett flertal kommuner och landsting har utarbetat är heller ingen nöjesläsning utan ganska skrämmande. Prognoserna pekar på utdebiteringshöjningar på 5 kronor och däröver under den närmaste femårsperioden, om utvecklingen kommer att följa samma banor som den hittills har gjort. Vilka är orsakerna till dessa kraftiga höjningar? Ja, som överallt är det många samverkande faktorer. Det är bl.a. det ökade kravet på vårdområdet — sjukvård, åldringsvård, långtidsvård, socialvård — som har medfört stegrade utgifter. Under 1970-talet kommer framför allt kraven på åldringsvårdsområdet att ytterligare skärpas genom att antalet åldringar markant ökar. Den allmänna kostnadsutvecklingen är en annan starkt påverkande faktor. Men det finns fler områden, och ett av dessa vill jag här något utveckla. Vi har i motioner till årets riksdag hemställt om åtgärder mot den kostnadsövervältring som sker från stat till kommun. De vidgade uppgifter, som av riksdagen ålagts kommuner och landsting, har i hög grad bidragit till stegrad utgiftsökning för dessa. En mera rimlig kostnadsfördelning mellan stat och kommun är ett ovillkorligt krav från kommunalt håll. Men vad händer nu inom den närmaste tiden eller närmare bestämt den 1 januari 1971? Jo, vi får höjd mervärdeskatt och höjd arbetsgivaravgift. Detta kommer att ytterligare tynga kommunernas och landstingens redan ansträngda ekonomi. Den höjda mervärdeskatten medför starkt ökade utgifter på såväl kapitalsom driftbudget. För kommunerna medför avgiftshöjningen till staten en kostnad som motsvarar en höjning av utdebiteringen med cirka 40 öre per skattekrona. Jag har härvid tagit som utgångspunkt en kommun som jag känner relativt väl till. För landstingen innebär det efter vad landstingsförbundet kommit fram till en höjning av utdebiteringen med cirka 25 öre per skattekrona. Till detta kommer sedan höjningen av arbetsgivaravgiften med 1 procent som nu föreslås av finansministern och som väl med all sannolikhet kommer att gå igenom i morgon i denna kammare. Detta medför en sammanlagd utgiftsökning för landsting och kommuner på mellan 140 och 150 miljoner kronor, detta om man tar hänsyn till löneökningar och en normal ökning av antalet anställda. I skatteören omräknat rör det sig om en ökning av utdebiteringen med 9—10 öre för kommun och något lägre för landstingen. Om vi räknar hela arbetsgivaravgiften så är kostnaderna för kommuner och landsting helt naturligt de dubbla, och om vi skulle räkna hela mervärdeskatten och kostnaderna för denna, blir utgifterna för kommunerna de flerdubbla mot de siffror jag här har angivit. Men om vi enbart, herr talman, håller oss till höjningen den 1 januari 1971 och summerar, så kommer vi fram till att den sammanlagda skattehöjningen för kommun och landsting kommer upp till mellan 80 och 90 öre enbart för att täcka utgiftsökningen till staten. Denna skattehöjning kommer till stånd utan att kommuner och landsting får ett enda öre mer att röra sig med för egna behov. Detta skapar, herr talman, verkligen ett bekymmersamt läge för landsting och kommuner. Som var och en förstår urholkas den kommunala självstyrelsen till ett tomt skal utan innehåll. Detta sker i ett läge då alla tycks vara överens om nödvändigheten av ökad och fördjupad demokrati och självstyrelse. Om det skall ligga någon mening i dessa ord, måste snara åtgärder till för att hejda den statliga ekonomiska bindningen av kommuner och landsting. Vilka drabbas nu av dessa skattehöjningar? Ja, det gör alla skattebetalare, men eftersom kommunalskatten är proportionell, får de lägre inkomsttagarna bära huvudbördan. Det finns verkligen anledning att fråga: Hur blir det egentligen med den skattesänkning för stora grupper av svenska folket som man så högljutt har aviserat? Om vi ser på kommuner och landsting som områden, vilka är det då som drabbas hårdast? När det gäller arbetsgivaravgiften är det de kommuner och landsting som ligger i högre dyrort — och dit hör som vi vet bl.a. stora delar av Norrland — eftersom lönesumman per capita där är högre än i områden som tillhör lägre dyrort. Herr talman! Om det ligger allvar bakom statsministerns ord i går och de inte skall klassificeras som försenade vallöften, krävs det konkreta åtgärder av riksdagen för att ge kommuner och landsting möjligheter att genomföra dessa intentioner. I det trängda läge där de nu befinner sig innebär de ökade pålagorna i och med höjningen av mer värdeskatt och arbetsgivaravgift efter årsskiftet att man helt och hållet slår undan fötterna på dem när det gäller deras ambitioner att förbättra åldringsvård, långtidsvård och sjukvård. Eller får vi tolka statsministerns löfte så, att vi kan förvänta oss att regeringen är beredd att föreslå att kostnaderna för mervärdeskatt och arbetsgivaravgift — alltså inte bara den höjning som träder i kraft 1971 utan hela kostnaden för dessa avgifter till statskassan — skall lyftas av från kommuner och landsting? Herr talman! Vad som än kommer är det absolut nödvändigt att vi får en rimligare kostnadsfördelning mellan stat och kommun än den som nu gäller. Vi här i riksdagen måste upphöra med att lägga ytterligare bördor på våra hårt belastade kommuner och landsting.

Herr talman! Jag vill anlägga ett par synpunkter på vad man skulle kunna kalla demokratins toleransgränser. Synpunkterna avser, och det vill jag stryka under, ett samhälle av den svenska demokratins typ. Jag är väl medveten om att när det gäller samhällen av annan typ, t.ex. diktaturer av olika slag och många utvecklingsländer, är dessa synpunkter inte genomgående tillämpliga. En av huvudfrågorna i samband med demokratins toleransgränser formulerades mycket väl för någon vecka sedan av Dagens Nyheters Sven Åhman i en rapport från Canada om de våldsdåd som skakat denna demokrati. Han är en av de utlandskorrespondenter i Dagens Nyheter som fortfarande är journalister och inte propagandister för egna, mer eller mindre väl eller dåligt grundade personliga tyckanden. Han formulerade ett av dagens demokratiska dilemman så här: »Tvånget att gripa till tvång för att värna friheten att förbli fri.> Samma dilemma kan återfinnas i ner utpräglade former i många situationer i det förflutna, inte minst un der den tyska Weimarrepublikens både första och sista dagar, men det skulle föra för långt att gå in på det här. Det är klart att man kan fråga: Vad har paralleller av det slaget att säga oss om den svenska demokratins toleransgränser? Mitt svar är väl närmast: Omedelbart och för dagen sannolikt och lyckligtvis inte så mycket. Men om vi ser till de interna problemen inom världens demokratier i stort, till de brytningar kring dessa problem som där förekommer och till de visserligen för det mesta ganska milda paralleller till dessa brytningar som vi själva upplever här hemma, så tror jag ändå inte att den bakgrund jag har antytt är alldeles ovidkommande för bedömningen av utvecklingen. Ännu mer tydligt kanske detta blir, om vi ägnar en smula uppmärksamhet åt den klarläggande och delvis lysande debatt om dessa och andra problem som fördes inom det brittiska arbetarpartiet under åren från början av 1950 talet fram till mitten av 1960-talet, särskilt under tiden för Gaitskells ledarskap. Den har för kort tid sedan blivit föremål för en studie av dr Stephen Haseler, själv anhängare av Labour Party. Jag vill här kort återge några punkter ur denna analys, som är av intresse i de sammanhang jag berör.

Nu håller det kanske på att bli ett motsatt förhållande i detta avseende. Vidare, och det är en huvudpunkt i den diskussion jag vill föra: när det gäller demokratins toleransgränser och motståndet mot dess inhemska endast ljumma anhängare eller fiender har de brittiska socialdemokratiska ledarna såvitt jag förstår legat före sina svenska motsvarigheter. Det gäller inte beträffande principerna. Det gäller deras kristallklarhet i hållningen, energin att hävda hållningen, outtröttligheten i att alltid slå tillbaka mot dem som sökt tala om demokratins värden som formella och därför mindre förtjänta av ständig vakthållning. Gaitskell formulerade deras utgångspunkt på följande sätt: >Deras fundamentala ideal var social rättvisa. Men de inspirerades på intet vis av klassfiendeskap. De var lika mycket hängivna demokratin och den personliga friheten. De trodde på tolerans och de förstod nödvändigheten av kompromisser. De var för det rationella och det praktiska. De var misstänksamma mot svepande generella idéer.» Men kompromissvilligheten gällde inte demokratins fiender. Och i 1960-talets början sades det i ett officiellt partidokument: »Som ett demokratiskt parti tror vi att det inte finns någon verklig socialism utan politisk frihet. Vi söker att vinna och att hålla makten uteslutande genom fria demokratiska institutioner. Vi är beslutna att alltid förstärka och försvara dessa institutioner mot hot från varje håll.> I linje därmed konstaterades av reformisterna inom det brittiska arbetarpartiet att detta icke sökte sin inspiration hos Marx och Lenin. Man intog en ytterligt hård och — det är mitt tillägg — en välmotiverat hård attityd gentemot den nationellt och internationellt verksamma kommunismen. Man motsatte sig järnhårt varje inflytande på sina avgöranden från det hållet, lika järnhårt som man förkastade den kommunistiska politiska filosofin. Gaitskelliterna tog avstånd från klasskampen: »Folkgrupper >», heter det i en representativ skrift, >kan inte delas upp i får och getter.

Det var förpliktelsen mot den politiska friheten och allt vad den innebär. Politisk frihet, upprätthållen genom västerländska demokratiska institutioner, blev ett centralt värde. Här gick en demokratins toleransgräns som inte kunde överskridas. Haseler är till och med säker på att >om> — jag betonar om — »ett val måste göras mellan frihet och jämlikhet så skulle de flesta av reformisterna satsa på friheten». Han menar naturligtvis såsom friheten tolkas i västerländsk ideologisk mening — »västerländsk> är här inte något geografiskt begrepp. De hade också klart för sig att ekonomiska och sociala framsteg inte ensamma räckte till för att avvärja våld och hot om våld. Haseler citerar ur en studie av Joan Mitchell: »Det är en sak att argumentera i allmänna ordalag för att sociala och ekonomiska framsteg i längden utgör ett skydd mot våldsamma omvälvningar.

Jag tror att de mycket klara ställningstaganden jag här refererat till och som har motsvarigheter inom flera andra socialdemokratiska partier, de tyd ligt markerade toleransgränser som dragits upp, har varit av utomordentlig betydelse för demokratins ställning i Västoch Nordeuropa under de senaste 25 åren och kan bli av lika stor betydelse för framtiden. Det gäller naturligtvis inte minst de demokratiska staternas yttre säkerhetsproblem, som jag dock inte skall gå in på nu. Det jag här diskuterar är i stället vad man skulle kunna kalla en del av de demokratiska staternas interna säkerhetsproblem, deras möjligheter och deras sätt att möta för det mesta mycket små minoritetsgruppers ansträngningar att sätta dem i gungning med våldsmetoder. Det rör sig alltså om det dilemma som Sven Åhman formulerade så väl: >Tvånget att gripa till tvång för att värna friheten att förbli fri.> Jag vill ännu en gång stryka under att jag talar om samhällen av den svenska demokratins typ eller liknande samhällen. Och jag tror samtidigt att vår psykologiska och praktiska beredskap inför dessa problem inte är tillräckligt god utan behöver skärpas. Jag skall om en liten stund rikta en viss kritik mot det socialdemokratiska partiet. Men jag är angelägen att säga på denna punkt att uppmaningar till en skärpt demokratisk beredskap har vi alla, som står på denna grund, anledning att lyssna till. Låt mig först nämna ett exempel på detta. I Dagens Nyheter förekom under juli månad — på sidor i denna tidning redigerade av den av dess chefredaktörer som enligt egen utsago ej vet vad som menas med liberala och frisinnade idéer — en ganska märklig debatt. Den rörde i mycket väsentlig utsträckning just våldets roll som kampmedel i demokratiska samhällen. Deltagare var Göran Printz-Påhlson, Per Garthon, Artur Lundkvist, Jörgen Eriksson, Per Block och kanske några ytterligare. Printz-Påhlson inledde och försökte karakterisera vad som skiljer den s.k. nya vänstern från tidigare revolutionä ra rörelser. Han fann tre, som han kallade dem, strategiteoretiska punkter och två taktiska. Han angav dem på ett sätt som vida överträffar herr Strängs bruk och missbruk av krångliga utländska ord. Det var substitutismens punkt, det var spontanitetens, det var antiintellektualismens, det var den heuristiska strategins punkt och slutligen: advokatyr av våldsmetoder. Men, menar Printz-Påhlson, den sista — advokatyr av våldsmetoder — får inte sammanblandas med något så simpelt som terrorism. Nej, just det. När den nygamla vänstern vill försvara våldsmetoder får det inte sammanblandas med advokatyr för terrorism. Det skulle låta alltför illa! Detta anslag är typiskt för hela denna debatt i Dagens Nyheter. En viss reservation kan göras för Gahrtons inlägg och någon, men ganska liten, för Lundkvists och Blocks. Men den frågeställning som dominerar är denna: Vilken grad och vilken art av våldsprovokationer gagnar vad man skulle kalla den stora revolutionen och vid vilken tidpunkt skall de sättas in? Hur skall man kunna använda våld och ändå uppväcka minsta möjliga motstånd och reaktion mot våldets användning? Det var försiktighetsgraden i detta avseende som var föremål för meningsutbytet. Ingen av deltagarna i denna debatt — eller samtal som det visst kallas av den redaktionella ledaren, ett skäligen ensidigt samtal i detta som i så många andra fall — ingen av deltagarna kom på den idén att göra det enligt min mening viktigaste konstaterandet i sammanhanget. Det är följande: Hela detta meningsutbyte är fel anlagt. Det mest betydelsefulla är att från början och bestämt avvisa våldet som arbetsmetod i ett samhälle som det svenska och andra samhällen av samma typ. Det må sedan ha mer eller mindre s.k. provokatoriska förtjänster. Ett sådant konstaterande gjordes inte av någon deltagare i samtalet och här försummades verkligen markeringen av en av det svenska samhällets toleransgränser. Jag tror, herr talman, att vi måste vara beredda att just i själva debatten slå tillbaka mot de antidemokratiska tendenserna även när dessa kan synas oss i ögonblicket vara av föga betydelse och odlade endast av små minoriteter. Då ökar våra utsikter att undgå mer pressande eller kritiska situationer av den typ vi känner från andra länder. Och naturligtvis gäller det kravet i första hand dem som har makten och därmed det främsta ansvaret men som alltjämt synes föga benägna att dela det ansvaret med andra demokrater. För oss alla, men främst för dem, gäller nog, herr talman, att det blyga tigandet och ännu mer naturligtvis det lilla ängsligt försiktiga medjamandets tid håller på att gå ut. Nu vet vi ju att de små grupper av mer eller mindre revolutionära strateger och taktiker, som resonerar om den högre eller lägre nyttan av olika grader av våld, har sitt speciella försvar för dessa metoder. När de hävdar användning av ett naket våld påstår de sig därmed endast möta ett mer raffinerat våld utövat av det demokratiska samhället självt, av dess lagar, regler, normer och ekonomiska ordning. Visst inte bara ordningsväsendet — det är ju härligt att ställa till besvär för polisen — utan även regeringen, riksdagen som lagstiftare, många andra av den representativa demokratins organ, marknadshushållningen, företagsamheten, ja ibland även fackföreningarna beskrivs som institutioner som i verkligheten utövar ett förklätt våld. De ivrigaste revolutionärerna säger att allt detta egentligen representerar ett samhälle av fascistiskt typ. Liberalerna kallas ibland av dem rätt och slätt för fascister, de ledande socialdemokraterna slipper vid sådana tillfällen litet, men inte mycket, billigare undan. De kallas för socialfascister. Hur blinda måste inte de som driver fariseiska resonemang av detta slag vara för vad fascismen — för att nu inte tala om nazismen och andra terrorsystem — verkligen innebar och innebär. Hur kort måste inte deras minne vara eller hur ofullständiga deras kunskaper. Sådana förljugna försök att komma förbi en av demokratins toleransgränser borde vi inom de demokratiska partierna kunna vara överens om att alltid och bestämt avvisa. Här duger det inte med ett slött påstående att det är det s.k. systemets fel att olika urartningsfenomen framträder, bl.a. stigande våldstendenser. Den representativa demokratin är, såvitt jag förstår, den mildaste form av ordning som historien någonsin hittills sett. Det betyder inte att den inte i dag har svagheter, såväl i Sverige som i andra demokratier, och att den inte kan förbättras. Det är därför t.ex. som vi inom folkpartiet för fram vårt närdemokratiska program och söker konkreta former att förverkliga det, t.ex. i en bättre arbetsdemokrati, genom en livligare offentlig debatt om olika alternativ inom de väldiga områdena för fysisk och ekonomisk planering, såväl på riksplanet som på det kommunala planet, med möjlighet för de av besluten berörda att påverka besluten innan de fattas. Vi har skjutit fram närdemokratin just i insikten om att en vidsträckt meddelaktighet hos medborgarna inte bara i de rättigheter som erbjuds dem och inte heller bara inflytande, utan också i ansvaret för vad som görs eller inte görs är en av de viktigaste förutsättningarna för en förbättring av demokratin. Naturligtvis är det också klart att en god ekonomisk framstegstakt med en rättvis fördelning av resultaten och med de ökade resurser den medför till stöd för en fortsatt och väl avvägd reformpolitik kan sätta oss mycket bättre i stånd att komma till rätta med många av de missförhållanden som nu vållar allvarliga ekonomiska och sociala handikapp för alltför många medborgare. Men det är en sak. En helt annan sak är att underkänna den demokratiska ordningen därför att samhället inte är färdigt — det lär det för övrigt aldrig bli. Är det egentligen någon i kammaren utanför herr Hermanssons parti som vill göra gällande att den kommunistiska ordningen, sådan den framträder t.ex. i Östeuropa, är en mot medborgarna mildare och mer hänsynsfull ordning, att den möter dem med en större inlevelse i deras förhållanden och med en i relation till resurserna större variationsrikedom för att lösa dem? Frågorna behöver egentligen bara ställas för att svaret skall vara klart: den kommunistiska ordningen är inte alls mildare, mer hänsynsfull eller fördomsfri. Anledningen är att denna kommunistiska ordning möter människorna med en mycket mindre grad av vilja att ge dem delaktighet, frihet, rättighe-, ter och eget ansvar — kort uttryckt: den möter dem utan demokrati. Här kan det för oss inte finnas någon mitt-emellan-ståndpunkt. På den liberala sidan har detta alltid varit klart. För den svenska socialdemokratin har det varit klart i 50 år. Jag såg i tidskriften Zenit förra året en anklagelse framställd mot Hjalmar Branting för att han någon gång på den tiden inom sin egen partistyrelse skulle ha yttrat, att om han ställdes inför valet mellan arbetarrörelse och demokrati måste han välja demokratin. Jag vet inte om detta är riktigt, och jag nämner det förvisso inte som en anklagelse, utan som en hyllning. Men om slutresultatet av den prövning som då försiggick inom socialdemokratin här i landet kan inget tvivel råda. Partiet utgör en del — och en mycket stor och betydelsefull del — av vår demokratiska gemenskap. Måtte den fortsätta att göra det! Just därför vill jag nu säga att det skulle än mer stärka denna demokratiska gemenskap om den socialdemokratiska partiledningen ville ytterligare och energiskt bidra till att avslöja de horribla försöken att sätta likhetstec ken mellan den demokratiska ordningen och dess organs funktioner å ena sidan och våldet som medel att angripa denna ordning å den andra. Vi vet väl att t.ex. herr Palme någon gång varje halvår eller så säger att socialdemokratin står på reformismens grund och avvisar våldsamma omvälvningar. Det är bra, och vi tror honom, men det räcker inte till i nuvarande läge. Det räcker inte till, bl.a. därför att vi har ett kommunistiskt parti, vars inställning i det här avseendet är milt uttryckt oklar. Under valrörelsen höll herr Torsten Nilsson ett tal som på ett rejält sätt framhöll detta, men annars sades det inte mycket om den saken av socialdemokraterna, i varje fall inte på ett sätt som markerades inför offentligheten. Jag nämnde det kommunistiska partiet som det inte går att komma förbi i en diskussion av det slag jag fört. Det är tydligt att herr Hermansson före 1968 satsade på att framstå såsom ledare för ett parti, litet mer demokratiskt än tidigare. Uppgiften var inte lätt. Efter valet framstod dessa ansträngningar för många av hans meningsfränder som en orsak till den dåliga utgången, och vid den därpå följande kommunistiska partikongressen kom också en svängning i marxistiskgammalkommunistisk riktning. Herr Hermansson förklarade själv vid denna kongress, att hans partis uppgift var att »fylla de plikter som enligt marxismens teori åvilar det revolutionära socialistiska partiet i ett land». Detta parti skulle representera »kampen för en socialistisk omvälvning». Sedan gjorde han en liten försiktighetsavvikelse och sade: »Marxismen avvisar mycket bestämt statskupper och liknande utförda av minoriteter. En revolution måste stödjas av folkets majoritet — — —». Den beskrivningen av marxismen och dess utveckling kan man inom parentes sagt på goda grunder sätta stora frågetecken för. Men denna försiktighetsavvikelse be tyder heller inte så mycket. Ty herr Hermansson grep snabbt till det fariseiska resonemanget om det demokratiska samhället såsom egentligen varande ett våldssamhälle. Som bevis anförde han motståndet mot utställningen »Sverige-bilder» och mot visningen av filmen »Rekordåren». Kommunismen, fortsätter han därefter, är visserligen anhängare av en fredlig utveckling, d.v.s. »utan väpnad kamp och inbördeskrig». Men sedan kommer det centrala. Kommunisternas ledare reserverar sig återigen, och nu åt det andra och mindre försiktiga hållet; han måste ju också tänka på sina mer eller mindre närstående aktivister. »Om», säger han, »en sådan» — alltså en fredlig utveckling — »blir möjlig i vårt land vet vi inte med säkerhet». Jag tror inte att vi behöver något annat vittnesbörd. Herr Hermansson vet inte med säkerhet, om han kan vara med om en fredlig utveckling i vårt land! Det är just det som är skillnaden mellan kommunister och demokrater. Och litet senare tillade han: »I själva verket har den reformistiska vägen, och därmed menar jag» — alltså Hermansson — »den nutida socialdemokratins väg, inneburit att det negativa draget i det kapitalistiska samhället framträtt med betydande styrka. Illusioner och propaganda, som =: socialdemokratin spritt har därmed avslöjats.» Detta var i september 1969. Den dåvarande socialdemokratiske partiledaren, Tage Erlander, observerade med rätta dessa uttalanden nästan ögonblickligen. I Sandviken sade herr Erlander någon dag därefter: »Den kommunistiska kongressen visar att herr Hermansson aldrig menade allvar med sitt tal om reformering av partiet och sina bekännelser till demokratin. Det är värdefullt att vi så klart fått bekräftat återgången till en gammalkommunistisk linje». Det var mycket klara ord av herr Erlander. Men de följdes aldrig egentligen upp på ett verkligt effektivt sätt under tiden fram till årets val, vare sig av herr Erlander eller någon annan ledande socialdemokrat, frånsett något enstaka undantag som jag förut nämnt. Om själva riktigheten i herr Erlanders konstaterande torde emellertid ingen tvekan behöva råda. Som Bertil Ohlin påpekade under gårdagens debatt har nog herr Palme anledning att erinra sig detta på ett bättre sätt än vad han gjorde i går. Jag har nämnt det här därför att på några håll en viss gråtmildhet tycks ha brutit ut över de stackars kommunisterna, trots att de klarade sig en liten bit över de 4 procenten — eller kanske snarare på grund av detta. Vi har ju, säger dessa övermåttan känsliga personer, hos oss accepterat ett kommunistiskt politiskt parti. Ja, det har vi, och det skall vi nog fortsätta med, om det partiet över huvud taget har kraft att existera i längden. Men jag måste bekänna att jag har mycket svårt att förstå mig på fortsättningen av de gråtmildas resonemang. Eftersom vi nu har ett kommunistiskt parti, tycks de vilja säga, och eftersom detta parti även är representerat i riksdagen, så måste det väl också vara med i riksdagens hela arbete. Jag har svårt att begripa mig på logiken i detta resonemang. Var den demokratiska toleransgränsen skall gå måste väl i alla fall avgöras av en osentimental bedömning från demokratiska utgångspunkter. Någon sentimentalitet och gråtmildhet behövs inte beträffande kommunisterna; de är inte ett dugg sentimentala själva. Demokratin måste ha rätt till självförsvar gentemot dem som inte är dess pålitliga vänner eller som är dess fiender. Under inga förhållanden kan det finnas någon anledning till särskilda arrangemang eller andra medgivanden gentemot kommunisterna i sådana sammanhang, där vår demokratis egna vitala intressen behandlas. Till slut vill jag säga ett par ord närmast med anledning av gårdagens debatt om en toleransgräns av annat slag än den jag hittills berört. Den gäller de demokratiska partierna själva och de krav som ur trovärdighetssynpunkt kan ställas på dem. Jag är självklart medveten om min subjektivitet i detta sammanhang. Men trots detta och trots att temat ganska flitigt spelats under debatten tidigare kan jag inte underlåta följande reflexioner. Herr Palme bemödade sig i går ganska utförligt med missvisande framställningar av oppositionens politik och ansträngningar att i tid få en uppgörelse om de allvarliga ekonomiska problemen. Hans sakframställning har redan vederlagts av herr Gustafson i Göteborg och herr Ohlin. Det finns emellertid en viktig omständighet ytterligare. Det är regeringens särskilda ansvar. Det är klart att vi alla här har ett betydande ansvar. Men en regering har, som herr Sköld en gång sade, det främsta ansvaret. Och det är klart, den främsta makten och det främsta ansvaret hör ihop. Och det var från det ansvaret, icke minst när det gäller uppträdandet inför väljarna, som herr Palme försökte fly i går. Under mer än tjugo år i riksdagen har jag knappast varit med om en så tvär och hastig svängning från något demokratiskt politiskt partis sida som den det socialdemokratiska partiet företog efter valet i slutet på september. Jag menar inte så mycket en svängning 1 fråga om åsikter och ståndpunkter beträffande lägets krav, som man verkligen och internt uppfattade det. Det var nog inte i verkligheten så mycket fråga om det. Nej jag menar svängning i teckningen inför allmänheten av bilden av läget och av de åtgärder som kunde erfordras. Före valet var det bilden av en blå himmel med en sol som sken ganska klart och vänligt. En och annan molnbank fanns visserligen vid horisonten. Men bara regeringen fick fortsätta skulle de nog blåsa bort. På ett något senare stadium kunde inte ens regeringen undgå att känna prisstegringarnas kuling som höll på att växa till storm. Man gjorde en lätt justering av bilden men större delen av himlen var fortfarande blå. Efter valet blev bilden remarkabelt annorlunda. Det var inte bara gråväder. Åskmoln tornade upp sig. Och från åskmolnen ljungade regeringens nya skatter och pålagor som blixtar över de jordbundna medborgarna. Jag tror, herr talman, att här har det socialdemokratiska partiet på ett farligt sätt nalkats en av de toleransgränser som i en god demokrati inte bör överskridas. Jag hoppas att något liknande inte skall upprepas främst därför att om så blir fallet så skadar det demokratin själv. Och det är en dyrbar sak.

Herr talman! Ett av de stora huvudämnena under denna remissdebatt har varit den ekonomiska politiken. Under några minuter kommer jag nu att ta kammarens uppmärksamhet i anspråk för att fortsätta och tala om ekonomi, men ur en annan infallsvinkel. Det är kommunernas ekonomiska läge, som jag vill söka belysa. Den pressade ekonomiska situation, som kommunerna befinner sig i är ingen nyhet. Under hela 1960-talet har kommunalskatterna stigit i mycket rask takt från i genomsnitt 14:63 år 1960 till 21 kronor 1970, och få människor i vårt land kommer att undgå en höjning 1971. I vissa fall inträffar höjning av landstingsskatten, i andra fall är det primärkommunen som tvingas höja utdebiteringen — ibland båda. Svenska kommunförbundet har sagt sig tro på en genomsnittlig kommunal utdebitering på 25 kronor redan omkring 1975. Mot denna bakgrund tränger sig några frågeställningar fram. Vad är orsaken till kommunernas ekonomiska situation, och varför stiger kommunalskatterna i en så snabb takt? Är kommunalmännen oansvariga, okunniga, lättsinniga i sitt agerande? En del av skulden får säkerligen kommunalmännen ta på sig. De har kanske alltför sent uppmärksammat de varningssignaler som skymtat och inför lokalt tryck ej stått emot krav på utgifter av olika slag. Men den stora boven i dramat är finansministern. Han har inte nöjt sig med att ideligen pressa upp den statliga skatten utan har genom olika åtgärder, eller ibland brist på åtgärder, dragit åt den kommunala skatteskruven. Sveriges riksdag har också sitt ansvar. Riksdagen beslutar i olika frågor utan att närmare analysera eller belysa kommunernas kostnader för en reform. Ta t.ex. de förändringar vi genomfört, håller på att verkställa eller förbereder inom grundskolan och den gymnasiala skolan. Fanns det i riksdagens material någon grundlig och genomgripande analys av vad dessa beslut kommer att kosta de olika kommunerna och hur detta inverkar på den kommunala utdebiteringen? Hur ofta händer det när regeringen lägger fram en proposition i ett ärende som intimt berör kommunerna, att propositionen samtidigt söker analysera kommunernas förutsättningar att klara av eventuella nya eller ökade utgifter? Olika statliga ämbetsverk gör det ibland under resans gång ännu besvärligare för kommunerna. I ett i och för sig fullt förståeligt nit söker man den från ren facksynpunkt bästa lösningen utan att ta de ekonomiska konsekvenserna med i bilden. Kanske en annan lösning, som visserligen varit något sämre men i gengäld betydligt billigare, hade varit att föredra? Så fattas det beslut av olika statliga organ och myndigheter, beslut som sedan kommunerna skall verkställa. Den kommunala församlingen får fatta det formella avgörandet om en viss utdebitering, men det reella beslutfattandet har delvis långt tidigare skett över kommunernas huvuden. Den kommunala självstyrelsen har, herr talman, verkligen sin begränsning. Nyligen har Svenska kommunförbundet gjort en undersökning om kommunernas likviditet och lånebehov. Även om materialets värde reduceras av att alla kommuner ej svarat, kan man dock dra vissa slutsatser av undersökningen, då 578 kommuner motsvarande 68 procent av hela antalet och med 74 procent av rikets invånare ingår i det bearbetade materialet. Enligt undersökningen hade landets kommuner den 31 december 1969 en likviditet på drygt 3 300 miljoner kronor. Ett år senare beräknas bara ungefär hälften vara kvar. I den reviderade finansplanen räknade man med en minskning av kommunernas likvida medel på ca 950 miljoner kronor under 1970. Minskningen torde bli långt större, ja, nästan dubbelt så stor eller 1 600—1 700 miljoner kronor. Enligt undersökningen är likviditetsläget så svårt för många kommuner att en fjärdedel av de i undersökningen deltagande kommunerna måste få lån före årsskiftet, lån som man i dag inte vet hur man skall placera för att undvika brist i kassan. I realiteten blev resultatet att dessa kommuner i brist på likvida medel måst stoppa alla sina planerade investeringar från och med augusti månad och under resten av året. Att denna beskrivning tyvärr stämmer med verkligheten har vi fått läsa om i tidningarna under den senaste tiden. Hur kan nu detta inträffa? För bara några dagar sedan publicerades i dagspressen vissa siffror angående kreditmarknaden. Visserligen är siffermaterialet baserat på en prognos för 1970, men det är ändå högst oroande för kommunerna. Enligt prognosen beräknas utbudet på kreditmarknaden under 1970 sjunka till 14 miljarder mot 17,2 miljarder 1969. I denna situation minskar kommunernas andel av upplåningen, så att den nu endast beräknas ta i anspråk 5 procent av kreditmarknaden, vilket motsvarar ca 700 miljoner kronor. År 1964 hade kommunerna ca 15 procent av kreditmarknaden; i år räknar man med 5 procent. är det i detta läge så egendomligt, om kommunerna ställs in för stora ekonomiska problem och tvingas att tillgripa drastiska skattehöjningar? Än mer förklarlig blir kommunernas situation om man ser på bostadssektorns utveckling. Glädjande nog har vi kunnat hålla ett högt bostadsbyggande. I år beräknas bostadssektorn ta 8400 miljoner kronor i anspråk eller ca 60 procent av kreditmarknaden. Men hög produktion av bostäder och stark åtstramning av kommunernas krediter går inte ihop. Med bostadsbyggandet följer en lång rad följdinvesteringar — skolor, barnstugor, idrottsplatser, fritidsanordningar, vägar, vatten, avlopp m.m. Kommunerna kan inte mitt under löpande budgetår utan vidare avbryta eller senarelägga planerade investeringar. Nya bostadsområden måste ha service av olika slag. Många gånger finns det av staten fastställda regler för denna service. Inte heller kan kommunalmännen ta på sitt ansvar att invånarna i nya bostadsområden lämnas utan en lång rad nyttigheter som finns i andra delar av kommunen. Jag är alltså till freds med att vi kunnat hålla bostadsbyggandet på en relativt sett hög nivå men kritisk mot att kommunerna inte fått krediter i tillräcklig omfattning för att klara de med bostadsbyggandet förenade följdinvesteringarna. Härtill kommer att kommunerna också belastas av höjd moms, höjd arbetsgivaravgift m.m. Då återstår endast en utväg, nämligen att söka sig fram med korta lån. Resultatet blir, som tidigare visats, att kommunernas likviditet kommer i farozonen. En allra sista åtgärd är att höja utdebiteringen. Den vägen har korhmunerna redan gått, och de tvingas i år i många fall att gå ytterligare ett steg på den vägen. Vi har nu fått se hur kommunalskatterna i rask följd har stigit i höjden, och Svenska kommunförbundet beräknar att de kommer att stiga ännu mer. Följden blir att de skattebetalare som har de minsta ekonomiska resur serna drabbas relativt sett hårdast. Finansministern har gjort ett stort nummer av sitt skattepaket, som skulle ge två tredjedelar av svenska folket skattesänkning. Hur blir det med denna sänkning? Jo, höjningarna av kommunalskatterna hotar att helt äta upp sänkningen. Så blir skattebetalarna ännu en gång lurade, och främst drabbas låglönegrupperna. Vem är då ansvarig för att kommunalskatterna stiger så snabbt? Jo, den främsta orsaken är den ekonomiska politik som regeringen fört. Den politiken får svenska folket nu betala. De höjda kommunalskatterna kommer att slå mycket hårt. Ytterst håller finansminister Sträng i piskan, inte kommunalmännen.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att ta upp några frågor med anledning av det nyligen avlämnade betänkandet om TEKO-industrin. Under den senaste tioårsperioden har vi gång på gång tagit upp frågan om branschens problem, och jag har ansett det mest angeläget att försöka belysa ensidighetsproblematiken i Boråsregionen och de stora risker vi löper när en så befolkningsrik region i huvudsak skall lita till en näring med så ovissa utsikter som TEKO-industrin. Jag har vid vissa tillfällen liknat näringslivet i vår region vid en koloss på lerfötter. Vi vet inte från den ena dagen till den andra vad som kan komma att hända med det ena eller det andra företaget. Det har inte varit så lätt att vinna gehör för tanken att vi behöver ett differentierat näringsliv. En bidragande orsak härtill har onekligen varit att TEKO-industrin föredragit att sitta i orubbat bo. Man har på detta håll inte önskat någon konkurrens om arbetskraften, som skulle kunna påverka lönesättningen. Dunkla krafter har medverkat till att privata företag, som av egen vilja hade kunnat etablera sig i Borås, inte gjort detta. Jag har redan tidigt varit på det kla ra med att vi måste sätta vår lit till statsmakterna, och vi har på vårt håll tillbört tillskyndarna till en statlig lokaliseringspolitik, som till sitt förfogande har så pass goda resurser att den förmår omstrukturera näringslivet i en hel region. De uppgifter om TEKO-branschens fortsatta krympning och om ensidighetsproblematiken i Boråsregionen, som utredningen nu på ett utomordentligt sätt belyser, är inga nyheter för dem som under årens lopp har följt dessa frågor. Det är emellertid tillfredsställande att med hjälp av en statlig utredning äntligen kunna dokumentera att vi inte överdrivit när vi tagit upp problemen för ifrågavarande industri och kanske framför allt när vi försökt att beskriva ensidighetsproblematiken. Dessa problem kvarstår nämligen inom denna region oavsett om branschens konjunkturer är goda eller mindre goda. Det har varit mycket svårt att vinna gehör för tanken att långsiktiga och målmedvetna lokaliseringsinsatser måste göras för att få till stånd en förändrad näringsstruktur, eftersom befintlig industri samtidigt har efterfrågat arbetskraft. Att denna efterfrågan till så gott som 100 procent varit och är inriktad på kvinnlig arbetskraft och att den i stor utsträckning har fått tillgodoses genom import av utländsk arbetskraft har man gärna blundat för. Samtidigt har befolkningsutvecklingen i regionen blivit alltmer bekymmersam. De yngre och välutbildade har flyttat ut. Vi har fått en lägre utbildningsfrekvens än jämförbara städer och regioner. Medelåldern hos arbetskraften inom TEKO-branschen är i stigande och de kvarvarande har ingen valfrihet om de skulle vilja byta sysselsättning. Framför allt har vi ett lågt löneläge. Utredningen har verifierat det mesta av våra påståenden, och jag skall inte närmare gå in på TEKO-industrin som sådan, eftersom den enligt min mening blivit tillräckligt belyst i betänkandet. Jag vill uttala min tacksamhet över att utredningen har arbetat så snabbt. år 1968 begärde herr Carlstein och jag att en branschutredning skulle tillsättas. Två år senare har redan en hel del börjat inträffa på exportområdet genom det beslut vi fattade under våren, och nu föreligger ett slutbetänkande med förslag till ytterligare stödåtgärder åt den del av TEKO-industrin som bedöms vara utvecklingsbar. Detta bör kunna medverka till att branschen inte krymper alltför snabbt, vilket annars skulle komma att gå ut över äldre och ortsbunden arbetskraft. Jag vill dock starkt understryka att det inte räcker med att stödja befintlig industri i Boråsregionen. Vad vi framför allt behöver, vilket också mycket starkt har hävdats från berörda fackliga företrädare, är en målmedveten lokaliseringspolitisk satsning. Det skulle ha varit av stort värde om utredningen på denna punkt hade framlagt konkreta förslag. Den otrygghet som så gott som samtliga anställda inom TEKO-sektorn känner kan endast brytas genom nylokalisering. Vid de nedläggelser, som ju inträffar ganska tätt, skall arbetskraften inte tvingas att gå över till ett annat företag med lika ovissa framtidsutsikter. Arbetskraften bör i vart fall ha den trygghet det innebär att veta, att det finns andra branscher att välja på när man friställs för kanske andra eller tredje gången på kort tid. Jag vill därför understryka utredningens synpunkter till förmån för uppgörandet av ett lokaliseringsprogram för Boråsregionen. Enligt utredningen kommer 20 000 personer att få lämna näringen under en tioårsperiod. Nu förutsätter utredningen att en ännu kraftigare koncentration kommer att ske till Boråsregionen. Hur det än förhåller sig med detta skulle det vara orimligt att ta de risker som det innebär att låta utvecklingen ha sin gång, d.v.s. att vi får den ena nedläggningen efter den andra utan att ha några instrument för att klara situationen. Vad vi behöver är annan industri, förvaltningstjänster och utbildningsanstalter, om Boråsregionen skall leva kvar som en befolkningsrik region och om vi skall tillvarata de stora investeringar som gjorts på samhällssektorn. Jag vill också betona nödvändigheten av att den ena handen vet vad den andra gör eller rättare sagt understryka utredningens synpunkter att det är nödvändigt att en god samordning och en central ledning kommer till stånd för att klara ett lokaliseringsprogram för Boråsregionen. Det har under våren framlagts förslag om utflyttning av statliga verk. Den ifrågavarande utredningen har helt förbigått Borås och detta med åtminstone två motiveringar. På grund av att vi är en ensidighetsort, att vi inte har fått universitetsfilialer o. d. och att vi inte fick bygga det flygfält vi låg främst i kön för i början av 1960-talet är vi inte attraktiva för statliga verk. Dessutom ligger vi för nära Göteborg och kan enligt utredningen bidra till en ytterligare överhettning av detta område. Det är enligt min uppfattning ett barockt resonemang att den som inte har någonting förut inte heller skall komma i fråga i fortsättningen. Men tyvärr har jag mött detta resonemang även från statliga verk i olika sammanhang, exempelvis när det gällt förläggning av utbildningsanstalter. Har man inte utbildningsanstalter förut skall man inte besvära sig och ställa sig i kön för att få sådana! En annan intressant företeelse är att statens järnvägar tycks driva en egen lokaliseringspolitik. Man är i färd med att centralisera till de storstadsregioner som enligt propositionen 75 år 1970 bör kunna avlastas en del verksamheter. Är det rimligt att dra in vissa distrikt inom SJ och exempelvis flytta ett hundratal personer från Borås till Gö teborg? Samtidigt menar TEKO-utredningen att vi bör få företag från Göteborg till Borås! Herr talman! Det är enligt min mening nödvändigt med en ordentlig samordning, och det finns skäl att pröva även de frågor som jag nu senast tagit upp. Avslutningsvis vill jag säga att vi är tacksamma för det lokaliseringsstöd som vi fått fr.o.m. den 1 juli 1966. Vi har fått några nylokaliserade industrier som utgör en god början när det gäller att häva ensidigheten. Men mer än en början är det inte fråga om, och därför förväntar vi oss nu att TEKO-utredningens förslag om ett lokaliseringspolitiskt program för Boråsregionen verkligen skall komma att förverkligas med det snaraste.

Herr talman! När jag lyssnat till den allmänpolitiska debatten, som främst sysslat med ekonomiska ting, är det några ord från Skriften som kommit i mina tankar: Människan lever icke allenast av bröd. Vi lever av bröd — de ekonomiska frågorna är utomordentligt viktiga och betydelsefulla. Men kravet på standard, på ekonomisk välfärd får aldrig bli nog; det finns annat som är minst lika viktigt. Hur angeläget är det exempelvis inte att vi får behålla ett friskt och sunt folk i vårt land! Det är en fråga med många aspekter, och jag skall visst inte ta upp dem alla. Men jag vill inte sticka under stol med att det finns en del tendenser i dagens samhälle som enligt min uppfattning är oroande. Fylleriet, slagsmålen och misshandelsfallen t.ex. ökar kraftigt. Artonåringar är avancerade alkoholister, och allt yngre ungdomsgrupper fångas in av alkoholbruket. Det finns säkert flera orsaker till denna utveckling, men ingen vaken iakttagare kan undgå att upptäcka att mellanölet här spelar en ödesdiger roll. Det sorgligaste med mellanölssituationen är enligt länsläkaren i Sörmland att nya grupper dragits in i alkoholbruk, medlemmar av ungdomsorganisationer, personer som tidigare principiellt varit absolutister liksom mycket unga människor, för att inte säga barn. Enligt all erfarenhet är det en truism att påpeka att bruk föder missbruk samt att man kan bli alkoholist, vilken form av alkohol man än använder. Var och en som något känner till mekanismen för uppkomst av alkoholism är övertygad om att dagens situation inom en 10 årsperiod kommer att leda till att en viss del av nyssnämnda grupper har alkoholiserats. Man vill dock hoppas, tillägger den läkare som jag här citerat, att mellanölseländet äntligen har lärt statsmakterna att nykterhetsfrämjande resultat inte åstadkommes genom att öka alkoholutbudet. För min del kan jag inte ta del av de många larmsignaler som når oss genom pressen från skolläkare, ungdomsledare och andra, utan att gång på gång ta till orda och med all den kraft som är mig möjlig vädja om en omprövning av mellanölsbeslutet. Visserligen säger finansministern alt debatten om mellanölet enligt hans mening blivit ensidig och att missförhållandena generaliserats. Enligt den gamla regeln att var plåga har sitt skrik för sig, blott hälsan tiger still, så har brukarens och den vanliga konsumentens röst saknats i debatten, medan däremot misbrukarens beteende i hög grad uppmärksammats. Den erforderliga balansen i debatten saknas, anser finansministern. Det kan man mycket väl säga, men det löser inte något av de problem det här är fråga om. Man springer inte ifrån problematiken genom att som finansministern konstatera att mellanölet blivit en av folkflertalet accepterad konsumtionsvara. Samma sak kan också sägas om andra alkoholdrycker. Men det hindrar inte att just mellanölet genom sin lättillgänglighet och förmenta ofarlighet medverkat till en kraftig förstoring av alkoholproblemet, särskilt inom ungdomsvärlden. Ständigt och jämt nås vi av rapporter om hur mellanölsberusning utlöst våldshandlingar. De två 15-åriga poijkar som knivhögg en värnpliktig till döds i Falun hade före dådet druckit 10 flaskor mellanöl var. Ingen kan förneka att mellanölet har skapat stora alkoholproblem för i synnerhet ungdomen. Missbruket har, som länsläkaren i Sörmland framhåller, trängt allt längre ned i åldrarna. Detta har skett framför allt därför att mellanölet får säljas pritt i vanliga livsmedelsaffärer. Det finns visserligen en överenskommelse om att affärerna inte skall sälja öl till ungdom under 18 år, men den överenskommelsen fungerar av många orsaker ganska dåligt. Det är svårt att bedöma ungdomarnas ålder, kassörskorna i snabbköpen är ofta stressade och det kan för övrigt vara förenat med risk för repressalier att vägra försäljning. En mängd nya pubar har öppnats sedan mellanölet infördes, och de inreds för att passa ungdomens smak. Allt detta medverkar till att alkoholvanorna grundläggs tidigt. Mellanölet har fyllt fem år. För fem år sedan trodde jag inte att mellanölet skulle medföra ökade alkoholproblem, säger avdelningschefen vid Gävle stads nykterhetsavdelning, men tyvärr hade jag fel, tilllägger han. Det har blivit ett större problem än man kunde ana. Säkerligen trodde inte heller finansministern och de riksdagskolleger, som medverkade till beslutet, att mellanölet skulle bli det problem som vi alla i dag måste erkänna att det är. Men när det nu förhåller sig så, måste det vara angeläget att ompröva beslutet. Jag vill därför än en gång vädja till finansministern att han begär delförslag på den punkten från alkoholpolitiska utredningen, så att vi så snart som möjligt får tillfälle att ompröva 1965 års beslut om mellanölet. Självfallet är inte mellanölet hela problematiken när det gäller alkoholfrågan. Alkoholpolitiska utredningen har ctt omfattande utredningsuppdrag att fullgöra. Från vårt håll föreslår vi också en ökad försöksverksamhet under den tid då utredningen pågår för att man därigenom skall hitta vägar till ett mera alkoholskadefritt samhälle än det vi har i dag och kan väntas få om inte något göres. Men allt detta tar tid, och därför är det angeläget att just frågan om mellanölet brytes ut och behandlas för sig. Det skulle också betyda en hel del om vi kunde effektivisera upplysningsverksamheten. Några ungdomar i Gävle har konstaterat att det går oerhört fort att få problem med mellanöl, och de menar att den stora mellanölskonsumtionen bland ungdomen beror på för dålig upplysning. En av dem tillägger: Jag har blivit nykterist på den upplysning jag har fått. Jag törs inte längre dricka mellanöl. Utan tvivel finns det en hel del att vinna på en vederhäftig och tillräckligt omfattande upplysningsverksamhet. Enligt min mening vore det väl använda pengar att anslå medel till en stor upplysningskampanj mot alkohol och narkotika. Härvidlag kan skolan spela en betydande roll och gör det redan nu, men säkerligen finns det mer att uträtta också på det området. Den kampanj som genomfördes mot narkotika häromåret gav onekligen resultat, men vi får inte nöja oss med det. Narkomanvårdskommitténs betänkande innehåller en omfattande kartläggning av läget på narkotikaområdet och en diskussion av samhällets insatser i kampen mot narkotikamissbruket. Men det räcker inte med kartläggning och förslag, det krävs handling. Betänkandet får inte sjunka ned i någon skrivbordslåda och glömmas bort. En ny våg av narkotikamissbruk bedöms på vissa håll just nu ha försatt oss i en situation som i viss mån är jämförbar med katastrofläget i slutet av 1968. Antalet narkotikabrott under de tre första kvartalen i år överstiger motsvarande tal för hela 1969 och ännu mer talet för 1968. Att i det läget minska insatserna för narkotikabekämpning — vilket tyvärr har skett — kan inte vara en riktig politik. Tvärtom borde en förstärkning av polisen för narkotibekämpande verksamhet vara väl motiverad. Vi hoppas att regeringen skall finna det möjligt att tillgodose behovet på detta område när budgeten arbetas fram.

Men det behövs också ett fortsatt effektivt upplysningsarbete. Många föräldrar frågar i dag: Varför blev det så tyst efter kampanjen 1968? Och någon ringde mig och frågade: Vad gör ni egentligen för att komma till rätta med narkotikamissbruket? Det finns all anledning att följa upp det som då skedde och på nytt satsa på effektiv upplysningsverksamhet men givetvis också på praktiska åtgärder som minskar trycket på ungdomen och gör vårt samhälle mindre giftvänligt. Alkoholoch narkotikaproblemen anses kanske av några som små frågor i det stora sammanhanget som en remissdebatt innebär. Men, herr talman, de är viktiga frågor för hela vårt samhälle och dess framtid, och de är av särskild vikt för vår ungdom. Det stora antalet motioner vid årets riksdag i alkoholfrågan visar att många ledamöter av denna kammare och medkammaren är allvarligt oroade av utvecklingen och framför allt av mellanölets roll i sammanhanget. »Som utvecklingen nu fort skrider måste det anses åligga samhället att vidta effektiva åtgärder för att förhindra de förödande verkningarna av mellanölets fria försäljning», står det att läsa i en motion från en av finansministerns partivänner. Jag instämmer i det uttalandet och hoppas att finansministern verkligen skall handla.

Herr talman!

Men verkligheten, det vet vi, ser inte alls ut så. För det första är de anställda i majoritet inom alla partier — inom folkpartiet utgörs mer en tre fjärdedelar av anställda. För det andra är arbetsgivarna också spridda över alla demokratiska partier. Men det är på något sätt som om socialdemokraterna inte gärna vill låtsas om de arbetsgivare, stora och små, som de har inom de egna leden. Om jag skulle räkna upp dem alla skulle det bli en synnerligen diger lista, men jag vill gärna nämna några. Vi har alla LO-ägda och rörelseägda företag i stor skala: tidningar, civiltryckerier, bokförlag, Folkets hus-företag och bostadsföretag. Vi har en rad kommunala bolag, statliga företag och t.ex. på den privata sidan inte bara småföretagare utan ett antal t.o.m. mycket kända storföretagare — socialdemokrater i miljonärsklassen, man skulle också kunna säga i kändisklassen. Vi har också en del av den kommunala sektorn och landstingssektorn med socialdemokrater som ansvariga på arbetsgivarsidan. Och sist men icke minst har vi hela den statliga arbetsmarknaden, där regeringen själv har det yttersta arbetsgivaransvaret. Alla dessa socialdemokratiska arbetsgivardirektörer av olika dignitet och på olika nivåer är naturligtvis bundna av samma ekonomiska realiteter som andra arbetsgivare, och de fungerar också på ett liknande sätt. Det är samma motstånd mot lönekraven, och det är ungefär samma brister i arbetsmiljön. Det är samma brister i fråga om jämlikheten, och det är samma brister när det gäller rättvisa åt kvinnorna. Låglöneutredningen, som framlade sitt betänkande i somras, visar att en fjärdedel av de extremt lågavlönade återfanns på den statliga sidan och att en stor del var kvinnor. Det är samma brister i fråga om arbetarskyddet. I frågor till generaldirektör Peterson vid SJ har en del av detta kommit fram just i dag. Det är samma brister i fråga om arbetsdemokratin, och det är samma brister när det gäller tryggheten. Var det inte statsministern som sade, att verkligheten är vår värsta fiende? Ja, det kanske är begripligt om man vill fördölja den socialdemokratiska arbetsgivarverkligheten. Men vore det i alla fall inte riktigt att sluta med denna låtsaslek; formationerna stämmer ju i alla fall inte? Och skall man verkligen kunna förbättra förhållandena för de anställda räcker det inte med att bara förtränga verkligheten. Man måste först känna till verkligheten för att veta var man skall sätta in stötarna. Jag vill gärna uttala den förhoppningen att vi i fortsättningen mera skall syssla med de viktiga sakfrågor som berör de anställda och mindre med att på detta sätt söka måla upp allmänna bilder av löntagarvänlighet och löntagarfientlighet som inte har någon täckning i verkligheten. Några månader före LKAB-strejken i vintras återgavs i TV en debatt som hade anordnats däruppe bland de LKAB anställda. I debatten pekades det på olika brister i fråga om miljö, demokrati o.s.v. Alla debattdeltagare framhöll att det inte blir någon ordning på detta förrän samhället har fått ta hand om företaget. Men angreppspunkten var ju helt felaktig, eftersom samhället redan har tagit hand om företaget. Jag tror att detta exempel tillsammans med många andra liknande belyser att det kan vara direkt emot de anställdas intressen att man på detta sätt försöker lägga dimridåer över verkligheten i stället för att koncentrera uppmärksamheten på de faktiska problemen. Regeringen har arbetsgivaransvar på ett mycket stort arbetsmarknadsfält. Eftersom löntagarna enligt den socialdemokratiska uppläggningen av såväl tidigare valrörelser som framför allt av den senaste valrörelsen skulle välja just socialdemokraterna kan man väl utgå från att den socialdemokratiska regeringen är den verkliga idealarbetsgivaren på sitt fält. Jag skulle för att belysa just den frågan vilja ta upp tre olika ting. Jag skall börja med en sak som har varit aktuell den senaste tiden, nämligen utflyttningen av statliga verk. Först vill jag då göra en rent principiell deklaration. Om man skall komma någon vart på detta område tror jag det är av yttersta vikt att man tänker och handlar ur lokaliseringspolitiska aspekter också beträffande statliga förvaltningar. Men det hindrar inte att man när det gäller rena förflyttningar får lov att gå fram med ytterst varsam hand. Det riktiga är ju att man från början har en förutseende planering, så att man slipper de för de anställda mycket svårartade förflyttningar som det eljest skulle bli fråga om. Det kan ifrågasättas om berättigad hänsyn till de anställda har tagits när frågan om utflyttningen av de statliga förvaltningarna under den senaste tiden utretts. Vi kan i olika fackliga organ läsa om hur man har gått till väga. De anställda fick i Svenska Dagbladet läsa — uppgifterna hade uppenbarligen sluppit igenom utan att det riktigt var avsikten — om de tänkta förflyttningarna innan de själva haft någon möjlighet att framlägga sina synpunkter på frågan. Då sammankallades per telegram i största hast träffar med de anställda inom de berörda verken för att på löpande band lämna dem information.

Tidningen Statsanställd, LO-förbundets tidning, skriver: »Delegationen har inte varit alltför ivrig att hålla kontakt med personalorganisationerna. Först när utredningsarbetet avslutats togs den kontakten.» Man tillägger också att lokaliseringspolitik är en allvarlig fråga, som måste lösas på ett i allo genomtänkt sätt. Jag vill gärna instämma i detta uttalande. Statstjänstemannaförbundet, den andra stora organisationen för statstjänstemän, har skrivit i ett uttalande att det finns anledning att starkt reagera mot det sätt varpå utredningsarbetet bedrivits. Från förbundets sida har man begärt att det skulle ske ett samråd med personalorganisationerna och att man skulle få utsträckt remisstid. Ur den debatt som har förts i den fackliga pressen i denna fråga skulle jag kunna lösrycka en del citat.

Det kanske inom parentes kan tillfogas att ordföranden i utredningen däremot inte blivit under känd av regeringen; han har fått en befordran till ett av de högre ämbetena i närheten av regeringskretsen. Det sägs från fackligt håll att man bör glömma utredningen och utfärda nya direktiv. En kvalificerad facklig skribent i TCO-tidningen skriver följande, som jag gärna vill läsa upp: »Det man från de anställdas sida vänder sig emot är hemlighetsmakeriet och ointresset för ett personalinflytande direkt på utredningen. Det är en anmärkningsvärd attityd som föga stämmer med deklarationerna från kanslihuset om företagsdemokratins vikt och betydelse.> Jag skulle kunna citera vidare, men jag tycker detta är en god sammanfattning av reaktionerna från olika fackliga håll i den här frågan. Den andra saken jag vill ta upp gäller de utredningar som bedrivs. Där finns verkligen mycket att säga. Eftersom det anknyter till den aktuella lokaliseringsfrågan vill jag först bara nämna att de anställda gång på gång har kritiserat remisstiderna. De har fått för kort tid på sig och har därför inte kunnat anföra de nyanserade synpunkter som de helst skulle vilja lägga fram. Det kanske också förtjänar att påpekas att det med de korta remisstider som regeringen på senare tid ofta har tillämpat inte finns någon praktisk möjlighet att upprätthålla kravet på en verklig närdemokrati inom organisationerna, eftersom remissyttrandena rent praktiskt måste utformas mycket kvickt och på högsta nivå. En annan viktig fråga som rör utredningarna gäller vilka som skall vara med i olika utredningar. Vi har här i huset vid ett flertal tillfällen kritiserat att utredningar inte blir parlamentariskt sammansatta och att det därför inte är möjligt exempelvis för oppositionen att ange sin syn på problemen. Motsvarande krav har rests också av de anställda. Ett av de mest aktuella exemplen är den i våras tillsatta utredningen om arbetsförhållandena i sko lan. Det är anmärkningsvärt, skriver lärarorganisationerna, att man motsätter sig representation för de personalgrupper inom skolan som har att svara just för skolans inre arbete. Man har skrivit till regeringen i den här saken, och sent omsider har man också fått svar, men regeringen vill inte ta upp några överläggningar, eftersom direktiven redan har skrivits utan den ringaste kontakt med de berörda. Vad som skulle göras var redan gjort, svarades det. Det är beklagligt att det går till på detta sätt, men jag skall inte utveckla mina synpunkter vidare, eftersom det föreligger en interpellation i ämnet och det alltså finns möjlighet att komma tillbaka till frågan. Den tredje saken som jag vill något beröra gäller de ekonomiska förhållandena. Vi är för närvarande inne i en svår situation. Vi säger att även anställda måste ha ett ansvar för det bekymmersamma samhällsekonomiska läget och moderera sina krav därefter, men man kan med samma rätt kräva att de anställda måste ges kompensation för de standardsänkningar som de har fått vidkännas under senare tid. Vi skulle också kunna vända på det hela och säga att vilket som helst av de två alternativen är oriktigt, eftersom det andra är rätt. Med andra ord: Hur man än vänder sig kan man i nuläget inte finna något tillfredsställande svar. Vi befinner oss i ett tvångsläge. Som Arne Geijer så riktigt har konstaterat är det nödvändigt att vidta åtgärder för att stabilisera ekonomin. Som herr Gustafson i Göteborg förklarade närmare i går har detta länge varit nödvändigt. Om dessa åtgärder hade vidtagits tidigare, när de började bli erforderliga, skulle vi inte ha haft det tvångsläge som vi i dag befinner oss i. När regeringen i januari lade fram finansplanen aviserade man också det kommande skattepaketet och sade att medborgarnas solidaritet otvivelaktigt skulle ställas på prov. I solidaritetskravet ligger att den kostnadsökning som föranleds av den höjda mervärdeskatten accepteras utan krav på lönekompensation. Jag har ingen anledning att polemisera i sakfrågan, men jag tycker att alla bör vara medvetna om att regeringen här ställer bestämda krav på de anställda utan att kanske uppfylla de krav som de anställda i sin tur har rätt att ställa. Regeringen borde rimligen i god tid ha givit de anställda information om vilka förändringar som sedermera skulle vidtas, men som vi vet blev det ingen utredning där de anställda fick vara med och säga sin mening, och det blev ingen remissbehandling där de kunde ge uttryck för sin uppfattning. De anställda hade bara att följa de direktiv som var givna och foga sig i kravet på solidaritet. Den avtalsrörelse som nyligen har börjat visar många prov på dramatik. Har de anställda i god tid fått information om förutsättningarna? Nej! Den stabiliseringskonferens som oppositionen under mycket lång tid har efterlyst har inte regeringen velat vara med om. Inflationen har bara fått rasa. Finansministern har undrat, om han verkligen skulle kunna bli klokare av att sätta sig ned och resonera med företrädare för oppositionen eller de anställda. Däremot ställer finansministern krav på att dessa skall godta de förutsättningar som finansministern för dagen finner vara det riktiga. Under en presskonferens i radio med socialdemokratiska partiets representanter i samband med valrörelsen ställde en journalist en fråga till statseller finansministern, om det var att vänta speciella åtgärder som skulle drabba någon grupp och göra läget så att säga stramare för den gruppen. Då svarare Gunnar Sträng ordagrant följande: »Det finns inte några sådana speciella åtgärder i faggorna.> Detta var den 27 augusti, alltså ungefär en månad före valet. I dag, nästan exakt en månad efter valet, vet vi vilka åtgärder som ändå var i faggorna — i dag ligger förslagen på bordet, och vi skall snart besluta om dem. Är det riktigt fair mot de egna anställda, mot andra anställda, över huvud taget mot väljarna att på detta sätt ge en bild som man väl ändå måste ha varit medveten om skulle se annorlunda ut, när man kom litet framåt i tiden. Jag vill nämligen hoppas att inte planlösheten är så uppenbar inom regeringen, att man inte två månader i förväg har en aning om så vittgående och genomgripande åtgärder som man nu föreslår. Men det kanske är så, som finansministern svarade en journalist i Dagens Nyheter nyligen, när denne ville höra sig för om vilken typ av åtstramningsåtgärder som skulle vara att vänta. Då fick han svaret: Den dag förslaget läggs på bordet skall både du och hela svenska folket få reda på innehållet.

Punkt och slut. Finansminister Sträng höll på Handelstjänstemannaförbundets kongress ett tal som har blivit mycket uppmärksammat. För handelstjänstemännen pågick veterligen ingen avtalsrörelse. Det var därför förmodligen mera till absent friends som finansministern då talade, kanske t.o.m. till de egna statstjänstemännen. Han underströk i detta tal mycket bestämt att de bud som var framlagda visade, att man helt enkelt hade förlorat kontakten med verkligheten. Jag skulle vilja citera en av LO-tidningarna, den som rör det stora statliga fältet, nämligen tidningen Stats anställd. Där säger man med anledning av detta: »Det är emellertid samtidigt typiskt för Sträng att han inte på något sätt vill låtsas om sin egen delaktighet till den situation som nu tvingat åtminstone vissa fackliga organisationer att signalera höga lönekrav.» Just det. Det är inget tal om ansvaret för det bekymmersamma läget. Finansministern har i finansplanen beräknat löneutvecklingen till 7 procent för 1969 och till 9 procent för 1970. Statstjänstemännens totala löneförbättringar uppgår för dessa båda år till 10 procent. Eftersläpningen för just hans eget område, alltså den statliga sektorn, är således i förhållande till hans egen kalkyl över 6 procent. Det är få områden, om ens något, där löneutvecklingen varit sådan som på det statliga området. Det finns andra på löntagarsidan som har talat om en fundamental balansrubbning som t.o.m. är av sådan art, att den kan komma att riva upp redan tecknade långtidsavtal. Från TCO:s tjänstemannafält, av dess ordförande och flera andra, har i dessa sammanhang sagts, att det tycks vara finansministern som saknar kontakt med verkligheten. Man har samtidigt påpekat att den statliga arbetsgivaren är skyddad av en rigorös fredsplikt men själv har en mycket stor rörelsefrihet under avtalsperioden. Även andra fackliga förbund har påpekat att finansministerns krav Över huvud taget är oförenliga med en fri arbetsmarknad. Det är därför som man menar att det är han själv som har tappat den verklighetskontakt som han talar om. Detta om de fackliga reaktionerna. Slutligen vill jag säga att anledningen till att jag något uppehållit mig vid dessa frågor självfallet inte är någon Önskan att ingripa beträffande just vad jag tycker att man måste slå vakt om, nämligen en fri avtalsmarknad. Det är ingalunda fråga om att ge den ena eller den andra ståndpunkten. Men man bör vara medveten om att verkligheten visavi den statliga arbetsgivaren, regeringen ingalunda är mindre bister än visavi andra arbetsgivare. Dessutom bör man ha klart för sig vad många av de fackligt engagenet framhållit är det symtomatiskt att ansvaret för den samhällsekonomiska utvecklingen primärt icke åvilar de anställda, utan regeringen. Som LO-organet framhållit är det symptomatiskt att Gunnar Sträng undvek att tala om just detta sitt eget ansvar för den svåra situation vi nu befinner oss i. Jag tror det skulle vara utomordentligt värdefullt för det fortsatta konkreta arbetet för de anställdas bästa, om vi kunde upphöra att söka åstadkomma grupperingar i samhället på ett sätt som inte överensstämmer med verkligheten.

Herr talman! Herr Mellqvist sade att om det är någonting som vi i riksdagen borde kunna vara överens om, så är det att åtgärder skall vidtas mot trafikolyckorna och trafikdöden. Jag ber att få instämma med honom i detta. Herr Mellqvist föreslog här att det skulle = tillsättas en parlamentarisk grupp. Vi på vårt håll föreslog i våras denna åtgärd. Då förelåg det inte enighet härom.
Herr talman! Jag vill instämma i vad herr Mellqvist anfört angående trafik problemen ute på våra vägar. Det är en allvarlig fråga, en fråga som berör alla och envar. Ingen kan gå säker ute på våra landsvägar. Även om jag kör aldrig så försiktigt kan jag bli ett offer för trafikdöden, offer för en trafikolycka. Jag vill därför, herr talman, kraftigt understryka angelägenheten av att en arbetsgrupp bildas just med tanke på att främja trafiksäkerheten. Men det var inte för att säga detta som jag begärde ordet, utan främst för att ta upp några av de problem som den allmänpolitiska debatten har rört sig omkring. Vad är det som varit den röda tråden i debatten? Jo, det är de ekonomiska frågorna, som berör de enskilda medborgarnas trygghet i dagens samhälle. Medborgarna upplever en känsla av otrygghet. Orsakerna kan vara flera, men otrygghetskänslan är bl.a. baserad på otrygghet i anställningen. De många företagsnedläggningarna inger de anställda en känsla av otrygghet. De ständigt återkommande = prisstegringarna skapar också bekymmer och oro. För den kreditsökande allmänheten utgör de hårda kreditrestriktionerna och den skyhöga räntan allvarliga ekonomiska bekymmer. Med dessa förhållanden som bakgrund upplever mången medborgare en otrygghet i dagens Välfärdssverige, en otrygghet som vi politiker måste försöka komma till rätta med. Det allvarligaste hotet mot välståndsutvecklingen är de hårda kreditrestriktionerna och den skyhöga räntan. Om inte lättnader sker i fråga om kreditrestriktionerna, kan man befara att konkurser och företagsnedläggningar kommer att öka i oroväckande grad. Märk väl att kreditstoppet inte har inneburit att enbart de svaga företagen kommit i svårigheter. även de företag, som kan betecknas som utvecklingsdugliga företag med relativt god likviditet, har kunnat hamna i svårigheter på grund av kreditstoppet, vilket har lett till att också sådana företag har fått lägga ned driften och deras anställda har fått söka annan anställning. Det är därför inte underligt att många anställda i dag känner otryggheten i sin anställning som en verklig realitet. Bristen på kapital är i de allra flesta fall orsaken till att många företag måste friställa sin arbetskraft. Bristen på pengar försvårar också för företagen att vidta de rationaliseringar och utbyggnader som behövs för att kunna möta den alltmer hårdnande konkurrensen utifrån. Dagens förhållanden kan därför få återverkningar på arbetsmöjligheterna och inkomstutvecklingen långt fram i tiden. De hårda kreditrestriktionerna, som nära nog inneburit ett kreditstopp, har medfört att kreditmarknaden liksom kommit i bakvatten. Bankerna har ålagts att hålla sin kreditgivning inom mycket begränsade ramar. När vederbörande kreditsökande nekas kredit, inte på grund av att han inte kan uppvisa godtagbar säkerhet utan helt enkelt på grund av gällande restriktioner, har vederbörande sökt att få sitt kreditbehov om möjligt täckt genom lån av exempelvis vänner, släktingar eller andra. Han har kanske t.o.m. sökt sig ut på den grå kreditmarknaden. När banken nekat att bevilja krediten och vederbörande lånesökande har vänt sig till en god vän, så har kanske denne i sin tur lyft kapitalet i samma bank. Därmed har banken avhänt sig möjligheten att stå som långivare men har i alla fall fått släppa till kapitalet. Vad har man då vunnit med. detta? Samma bank har medverkat till att ställa kapital till förfogande, dock med den skillnaden att det inte är banken som i detta fall är långivaren. Den har bara fått släppa till kapitalet. Utan överdrift kan vi väl säga att vi i vårt land har ett väl fungerande banksystem. Genom =<kreditrestriktionerna håller nu på att skapas en kreditmarknad vid sidan av det nuvarande banksystemet. Vi får därmed en okontrol lerad kreditmarknad vid sidan av den kontrollerade. Banker och kreditinrättningar kontrolleras av samhällets olika organ, bl.a. av riksbanken och bankinspektionen, men över den kreditmarknad som finns vid sidan om det rådande banksystemet finns ingen kontroll. Att det inte är obetydliga belopp det gäller kan man vara övertygad om. Inte minst framgår detta av annonssidorna i dagspressen om privat utlåning. Det kan inte vara ett samhällsintresse att en betydande kreditgivning sker vid sidan av banker och kreditinrättningar. Vad sedan gäller räntan kan sägas att vi i dag har en ränta som nära" nog kan betecknas som ockerränta enligt gamla tiders uppfattning. Här tillämpas nu fullt legitima utiåningsräntor, som kan variera mellan 8,75 och 13 procent i banker och kreditinrättningar. Att räntan hårt drabbar de skuldsatta och utgör en kostnadsfördyrande faktor är vi nog alla överens om. En räntehöjning på 1 procent slår igenom i höjda hyror med 10 procent. Det är angeläget att skapa möjligheter till lättnader i kreditgivningen för dem som behöver låna pengar, men det är också angeläget att söka åstadkomma lättnader i fråga om räntan. När jag framför önskemål om en lättnad i kreditgivningen och en sänkning av räntan, vill jag grunda mitt ställningstagande på det förhållandet att konjunkturerna av allt att döma har kommit in i ett skede, där orderingången inom industrin börjar stagnera. Likaså är såväl färdigvarulagren som lagren av material och råvaror nu välfyllda. Sysselsättningen ligger alltjämt kvar på en hög nivå, men efterfrågan på arbetskraft växer inte lika mycket som tidigare, vilket givit utslag i antalet lediga platser. Dessutom har mängden varsel om permitteringar och nedläggningar ökat på ett oroväckande sätt. Det är i denna situation angeläget att skapa förutsättningar för att den gynnsamma in vesteringsutvecklingen under = årets första del skall kunna fortsätta. Det senaste årets restriktioner har lagt hinder i vägen för den industriella tillväxten samt gjort det svårt för den mindre företagsamheten att modernisera och hygga ut. Det är också av nöden att man medvetet angriper de stora prisoch kostnadsökningarna. Räntans kostnadseffekter spelar därvid uppenbarligen en viktig roll. En anpassning av ränteläget till förändringarna i den ekonomiska situationen har redan företagits i flera länder; bl.a. har Canada, Frankrike och Tyskland under de senaste månaderna sänkt diskontot. För att trygga en jämn och stabil ekonomisk utveckling är det nödvändigt att den ekonomiska politiken i vårt land anpassas snabbare till förändringarna än vad som skett under senare år. Genom en räntesänkning minskas produktionskostnaderna, och vi får därigenom billigare varor. Hyrorna kan också hållas nere. En sådan åtgärd bidrar även till att hålla investeringarna på en hög nivå, vilket är helt nödvändigt med hänsyn till vårt behov av att kunna öka exporten och förbättra balansen i vår utrikeshandel.
Herr talman! Jag kommer ingalunda att starta någon ny rond i denna ekonomiska debatt; jag har bara begärt ordet för att göra ett konstaterande. I går diskuterade vi mycket ingående den ekonomiska politiken, och jag sade redan då att det var anmärkningsvärt att vi skulle behöva göra detta utan att ha tillgång till konjunkturinstitutets höstrapport. Tidigt i morse hörde jag konjunkturinstitutets chef Börje Kragh i radion kommentera höstrapporten. Jag har fått reda på att den vid 17-tiden i går överlämnades till riksdagspartiernas kanslier, sedan väl personalen där hade gått hem. Jag tycker att detta är ett bevis på en synnerligen dålig planering. Att riksdagen skall behöva föra en allmänekonomisk debatt utan att ha tillgång till uppgifter i konjunkurinstitutets höstrapport, som i alla fall var så pass färdig att den omedelbart efter middagsuppehållet kunde överlämnas till riksdagspartiernas kanslier, är — för att använda ett milt ord — djupt otillfredsställande. Låt det aldrig hända igen!

Herr talman!

Bakgrunden till interpellationerna är den nyligen avslutade insamlingen av uppgifter till årets folkoch bostadsräkning. Det finns med hänsyn till den debatt som har förekommit skäl att framhålla att folkoch bostadsräkningen är ett betydelsefullt underlag för samhällsplaneringen. Som exempel på användningsområden för den statistik som bygger på materialet från folkoch bostadsräkningen kan nämnas: planering av bostadsförsörjningen, «:åldringsvården och skolväsendet och bedömning av utvecklingstendenser på arbetsmarknaden samt planering för att kunna bedriva en effektiv regional politik. Folkoch bostadsräkningen kan inte tjäna dessa ändamål, om uppgiftslämnandet eftersätts. Även i andra sammanhang är det nödvändigt att den enskilde lämnar vissa uppgifter till ledning för samhällsarbetet. Såväl i interpellationerna som i den allmänna debatten har emellertid getts uttryck för oro för att uppgifterna skulle kunna användas på ett sätt som strider mot de enskilda medborgarnas berättigade krav på skydd för den personliga integriteten. I anslutning härtill har uppstått en debatt om behovet av att skydda den personliga integriteten vid uppbyggandet av olika informationssystem med anlitande av ADB-teknik. Vad beträffar uppgifterna till folkoch bostadsräkningen gäller enligt 16 8 sekretesslagen att uppgifter, som har lämnats för statlig eller kommunal statistik, inte får lämnas ut till allmänheten, om inte den som avses med uppgiften samtycker till det. Samma sekretesskydd gäller i fråga om myndighets bearbetningar av uppgifter som lämnats för statistikändamål. Enligt min uppfattning innebär denna bestämmelse tillfredsställande garantier för att uppgifter, som allmänheten lämnar till myndighet för statistikändamål, inte lämnas ut till obehöriga. Såvitt jag känner till har det inte heller hittills förekommit några klagomål på att statistiksekretessen skulle vara bristfällig, trots att reglerna i fråga nu har gällt länge och trots att det är flera år sedan ADB-tekniken togs i tjänst för den offentliga statistikbearbetningen. Hos statistiska centralbyrån finns även uppgifter ur befolkningsregistren lagrade på datamedier. Dessa uppgifter är inte hemliga, och statistiska centralbyrån säljer sådana uppgifter. Mot bakgrund härav har man i debatten befarat att de vid folkoch bostadsräkningen insamlade uppgifterna skall komma i obehöriga händer. Jag vill med anledning härav framhålla att någon försäljning av individualiserade uppgifter, som har lämnats i statistiksyfte, självfallet aldrig har förekommit och inte heller skall förekomma. Vad jag hittills har sagt har gällt frågan om skyddet mot att individualiserade statistikuppgifter lämnas ut till allmänheten. De farhågor som har kommit till uttryck har emellertid avsett också risken för att uppgifter, som har lämnats för statistikändamål, skulle kunna utnyttjas av myndigheter även för andra ändamål på ett sätt som kunde anses betänkligt med hänsyn till den personliga integriteten. Härom vill jag framhålla följande. Det saknas för närvarande generella regler om myndigheternas rätt att ta del av varandras hemliga handlingar. Myndighet har att under ämbetsansvar göra en avvägning mellan den samarbetsskyldighet, som gäller för myndigheterna sinsemellan, och det skyddsintresse, som framgår av reglerna om tystnadsplikt och handlingssekretess. När det gäller uppgifter som allmänheten har lämnat för statistikändamål tillämpar statistiska centralbyrån vid denna avvägning en fast och entydig praxis, som innebär att sådana uppgifter över huvud taget inte lämnas ut till annan myndighet: Jag kan alltså inte finna annat än att gällande rättsregler innebär ett tillfredsställande sekretesskydd för uppgifter, som lämnats för statistikändamål. Det finns därför inte anledning att vidta särskilda åtgärder för att ytterligare trygga sekretessen på detta område. I interpellationerna tas emellertid frågan om ADB-tekniken och den personliga integriteten också upp ur en vidare synvinkel än som gäller skyddet för personliga uppgifter i statistikmaterial. Bakgrunden synes framför allt vara det förhållandet att ADB-tekniken öppnar stora möjligheter att ställa samman uppgiftsmaterial från olika register och på så sätt kartlägga enskilda människors förhållanden i en utsträckning som tidigare inte har varit praktiskt möjlig. Jag vill till en början framhålla att problemet att skydda den personliga integriteten vid uppgiftssammanställningar inte är något nytt som har kommit med ADB-tekniken. Uppgiftsinsamlingar på den offentliga sidan är i stor utsträckning sekretesskyddade. Jag kan här erinra om kriminalregistret, polisregistret och kontrollstyrelsens straffregister. Dessa register, som innehåller från integritetssynpunkt mycket ömtåliga uppgifter, har ända sedan sin tillblivelse varit kringgärdade med sekretess såväl i förhållande till allmänheten som i förhållande till övriga myndigheter. Dessa register håller nu på att överföras till ADB-medium. Liksom när det gäller statistiksekretessen medför övergången till ADB-teknik inte att sekretesskyddet försämras. Även när det gäller övriga ADB-system, som är i drift inom den offentliga sektorn, har sekretessproblemen hittills kunnat bemästras. Det pågår ett omfattande arbete på uppbyggnad av olika datasystem såväl i samhällelig som i privat regi. Utnyttjande av ADB-teknik i den offentliga verksamheten innebär nämligen stora fördelar bl.a. genom att den skapar bättre förutsättningar för en effektiv samhällsplanering och ger stora arbetsekonomiska vinster, men uppläggningen av nya register aktualiserar i många fall integritetsskyddsproblem. Dessa problem får lösas på samma sätt som har skett hittills. Det blir således statsmakternas sak att vid varje tillfälle ta ställning till vilka skyddsregler som behövs. Jag tror inte att det är vare sig möjligt eller lämpligt att beträffande ännu ej upplagda eller planerade register i förväg bestämma omfattningen av integritetsskyddet. Det måste för varje register bli fråga om en avvägning mellan det informationsbehov som registret skall fylla och behovet av skydd för den personliga integriteten. Denna avvägning måste naturligen ge olika resultat för exempelvis ett kriminalregister och ett register med enbart adressuppgifter. Med detta vill jag inte ha sagt att ADB-tekniken inte skulle innehålla problem med hänsyn till den personliga integriteten. Som jag redan har framhållit sammanhänger detta framför allt med att ADB-tekniken öppnar stora möjligheter att ställa samman uppgiftsmaterial från olika register. Dessa problem har på ett tidigt stadium uppmärksammats av regeringen. För ett och ett halvt år sedan tillsatte regeringen en kommitté som bl.a. skall utreda, om tryckfrihetsförordningens offentlighetsprincip skall vara tillämplig på ADB-medier, och lägga fram förslag till de sekretessbestämmelser som kan komma att behövas med anledning av ADB-utvecklingen på den offentliga sidan. Kommittén skall också enligt sina direktiv ta upp frågan om sekretessen mellan myndigheterna. Arbetet i kommittén, vars sekretariat nyligen har förstärkts, bedrivs i nära kontakt med det arbete som pågår på uppbyggnad av de olika datasystemen. En fråga, som kommer upp i detta sammanhang, är om personnumret eller någon annan s.k. integrationsnyckel skall omgärdas med sekretess. Ett delbetänkande beträffande datasekretessen väntas i slutet av nästa år. Det är möjligt att en fullständig lösning av frågorna om datasekretessen kräver grundlagsändring. Dessförinnan torde uppkommande sekretessproblem kunna lösas genom mera begränsade åtgärder. Såvitt jag kan se är det emellertid inte nu aktuellt att tillsätta en >dataombudsman>. Jag övergår nu till de integritetsskyddsproblem som uppbyggandet av olika ADB-system i privat regi kan skapa. Den möjlighet som sedan länge finns för enskilda att samla in och sammanställa offentligt material med hjälp av ADB-teknik har visat sig kunna innebära allvarliga risker för missbruk. Dessa risker föreligger framför allt vid bedrivandet av kreditupplysningsverksamhet. Även dessa problem är sedan halvtannat år föremål för utredning. Arbetet har nu kommit så långt att betänkande med förslag till åtgärder kan beräknas bli framlagt under år 1971. Enligt sina direktiv skall utredningen överväga huruvida den erforderliga kontrollen skall ske genom ett koncessionsförförande eller genom tillskapande av ett monopol. Jag vill framhålla att det visserligen i dag saknas medel att ingripa mot en kreditupplysningsverksamhet som kränker den personliga integriteten men att redan tillsättandet av en utredning med angivna direktiv varit ägnat att motverka inrättandet av privata databanker för ifrågavarande ändamål och att de bestämmelser som kan bli aktuella kommer att gälla även sådan verksamhet som nu pågår. Avslutningsvis vill jag säga att den oro som har kommit till uttryck i senare tids debatt om ADB-tekniken och den personliga integriteten är förståelig med hänsyn till frågornas betydelse för den enskilde. Men problemen har uppmärksammats på ett tidigt stadium i uppbyggnaden av de olika datasystemen. Förutsättningarna är därför gynnsamma för att behovet av skydd för den enskildes integritet blir tillgodosett.

Herr talman! De problem som jag tagit upp i min interpellation gäller inte frågor som har samband med att olika statliga organ samlar in uppgifter för olika statistiska ändamål. De problem jag tagit upp gäller i stället användningen av sådana uppgifter för ändamål som inte har med statistik att göra utan med ekonomi och politik. Samtidigt som jag tackar justitieministern för det utförliga svaret måste jag säga att jag inte anser detta tillfredsställande. Det undervärderar enligt min mening de faror för medborgarnas personliga integritet som den pågående utvecklingen när det gäller databanker och andra registersystem skapar.

Kreditupplysningsutredningen skall ju bl.a. överväga, huruvida den erfor derliga kontrollen av dessa register skall ske genom vad man kallar ett koncessionsförfarande eller genom ett statligt monopol. Justitieministern säger här i dag, att de bestämmelser som kan bli aktuella kommer att gälla även sådan verksamhet som nu pågår. Men vad gör statsmakterna, om man finner att det redan existerar ett monopol inom kreditupplysningen, närmare bestämt ett amerikanskt sådant? Ett faktum är ju att större delen av kreditupplysningsföretagen redan har uppköpts av utländska intressen. Ett amerikanskt storföretag behärskar nu 55—560 procent — det är möjligt att siffran är ännu högre — av den svenska kreditupplysningsmarknaden. Register över miljontals svenskar — siffror på mellan 3 och 5 miljoner har nämnts i debatten — befinner sig i utländsk ägo, och de innehåller i stor utsträckning intima personuppgifter. Övergång till ADB-behandling uppges delvis ha skett och diskuteras för hela materialet. Och det är, herr talman, ingen tillfällighet, att det amerikanska storkapitalet strävar att lägga under sig såväl kreditupplysningsverksamheten som reklambranschen i vårt land liksom i andra länder. Det är ett led i en medveten ekonomisk och politisk strategi. Man fortsätter nu att köpa upp företag, medan utredningen sitter och diskuterar frågorna. Jag har riktat uppmärksamheten på detta tidigare här i riksdagen, men justitieministern svarade då, att man från regeringens sida inte ville eller kunde göra någonting åt saken. Inom de amerikanska storföretagen erinrar man sig kanske tidigare fördomar om »de dumma svenskarna>. Det USA-ägda företagets dominans innebär att de insamlade uppgifterna om praktiskt taget hela den vuxna svenska befolkningen kan överflyttas till utlandet. Vilka garantier har man för att detta inte redan har skett? Här behövs omedelbart ingripande. Jag vill upprepa vad jag tidigare anfört, att regeringen snabbt måste ta initiativ för att i allmän ägo överföra kreditupplysningsbyråerna. Risker för missbruk av registeruppgifter av olika slag finns emellertid inte enbart när det gäller kreditupplysningar. Ett stort antal privata databanker finns redan eller håller på att byggas upp. Stölder av uppgifter från dessa har avslöjats. I ett fall har personuppgifter använts för en verksamhet som starkt påminner om utpressning. När det gäller sådana privata databanker vill jag starkt sätta i fråga, om inte deras handel med individuella uppgifter om svenska medborgare helt sonika borde förbjudas. Det borde tillhöra skyddet för en människas integritet att intima personuppgifter inte får vara föremål för försäljning och köp på den kommersiella marknaden. Även försäljningen från statliga myndigheter av individuella uppgifter borde förbjudas eller i varje fall starkt begränsas och ställas under en sträng kontroll. En sak är att tillhandahålla statistiska uppgifter. Men den verksamhet som nu bedrivs av statistiska centralbyrån och centrala folkbokföringsoch uppbördsnämnden, där man gjort affär av offentlighetsprincipen och energiskt offererar namn och adresser på enskilda personer, utplockade efter kundernas önskemål, vill jag för min del beteckna som ett oskick. Denna verksamhet har ingenting att göra med de uppgifter för vilka statistiska centralbyrån och CFU har inrättats. Jag skulle vilja direkt fråga justitieministern, vad han anser om denna verksamhet och om regeringen avser att vidta några åtgärder för att stoppa den. Över huvud taget måste de medborgare som snällt och hyggligt avlämnar personliga uppgifter till myndigheterna få garantier för att dessa uppgifter inte används för syften som de själva anser vara motbjudande. Den enskilde bör ha rättighet att förbjuda att hans obligatoriskt avkrävda personuppgifter får användas för annat än statistisk bearbetning. Alla uttag ur offentliga register borde anmälas och förtecknas centralt, så att medborgarna får elementära möjligheter att kontrollera hur och i vilket syfte den information om dem själva används som de har tvingats att lämna. Alla dessa problem tilltar med utbyggnaden av databankerna. Regeringen har beslutat att bygga upp ett centralt personregister i en enda stor dataanläggning. Statliga databanker byggs också upp för arbetsmarknaden, rättsväsendet, studiehjälpen, riksförsäkringen, för alla statsanställda osv. Inom det privata näringslivet byggs ett omfattande datasystem upp, särskilt för bankväsendet. En integration av dessa senare förbereds i det s.k. SIBOL-projektet. Genom hopkoppling mellan olika databanker kan en detaljerad kartläggning av varje individ göras. Nyckeln är därvid personnumret. Det är möjligt att förhindra sådan hopkoppling av uppgifter genom att personnumret eller någon annan nyckel omgärdas med sekretess, såsom också berördes i justitieministerns svar. Även om denna fråga inte är slutdiskuterad i offentlighetsoch sekretesskommittén skulle det vara värdefullt om justitieministern deklarerade, att regeringen eftersträvar en sådan lösning, att individens integritet fullt ut skyddas. Detta har också, herr talman, att göra med hela frågan om utlämning av uppgifter från det centrala personregistret, som nu håller på att byggas upp. Där tycker jag det skulle vara mycket värdefullt att få reda på regeringens ställningstagande i denna senare konkreta fråga, alltså när det gäller utlämning av uppgifter från det centrala personregistret.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för det svar som han har lämnat på min interpellation. Justitieministern har redan lämnat svar på en liknande interpellation i första kammaren, där det har förts en lång debatt. Jag finner det därför rätt meningslöst att gå närmare in på det svar som nu har lämnats, och jag tänker bara göra några korta principiella uttalanden. Det är förklarligt att det uppstod nära nog en liten folkstorm mot den senaste folkoch bostadsräkningen. Bakgrunden var att för den enskilde personen bestämmelserna till skydd för personlig integritet inte framstod som tillräckligt säkra. Det som särskilt irriterade var att fastighetsägare, fastighetsförvaltare och portvakter i stor utsträckning fick tillgång till uppgifter som ingalunda alla människor vill lämna ut till allmänt beskådande. Det rådde också stor oklarhet beträffande enskilda personers rättigheter när det gällde formerna för blanketternas avlämnande. Jag tror därför att det är nödvändigt att regeringen ser till att något upprepande inte sker utan att informationen i sådana här situationer blir bättre. Det var ju närmast den som klickade. I samband med denna folkoch bostadsräkning kom debatten i gång på mera fullt allvar om hur datatekniken skall användas i framtiden för att klarlägga förhållandena i vårt samhälle vad beträffar person-, företagsoch inkomstförhållanden samt sociala förhållanden, familjeförhållanden m.m. Jag tror att det är ganska viktigt att de principer som skall bestämma vilka uppgifter som skall lämnas blir klargjorda. Med andra ord, vetskapen om alla förhållanden i vårt samhälle är naturligtvis av stort värde för all planering, som justitiemi nistern säger. Men det gäller också att se till att det blir lämpliga uppgifter och att man inte tar fram någonting i onödan. Naturligtvis är det angeläget att vi i så stor utsträckning som möjligt utnyttjar moderna uppfinningar, på detta område liksom på alla andra. Det gäller emellertid att använda dem på ett sådant sätt att inte resultatet blir att man liksom tappar kontrollen över utvecklingen. Ett särskilt viktigt intresse härvidlag är att bevara den personliga integriteten. Vi har redan uppsamlat många data i olika sammanhang. Genom användningen av personnummer blir det tydligen möjligt att göra överföringar mellan olika magnetband. Det har sagts att så skall ske med det material som har samlats in vid folkoch bostadsräkningen. Det var väl detta som i hög grad bidrog till att det blev en storm omkring denna. Det är ganska självklart att en samkörning kräver en alldeles speciell kontroll av att sekretessbestämmelserna blir uppfyllda i full utsträckning. Jag har därför ifrågasatt i min interpellation, om inte databandet kunde befrias från personnumren, när denna samkörning är färdig, så att man inte i fortsättningen skulle behöva hysa någon oro för en obehörig användning Sgenom personregistrets uppgifter. Justitieministern har inte svarat direkt på denna min fråga, men han lämnade i första kammaren ett svar som jag lyssnade på. Där sade han att detta vore en teknisk fråga som han inte kunde ta ställning till. Om jag inte är fel underrättad genom en tidningsuppgift i somras, sade emellertid den inom statistiska centralbyrån ansvarige tjänstemannen för denna folkräkning att det skulle vara möjligt att vidta denna tekniska anordning. Vad beträffar datasystemets framtida användning tror jag också att det finns all anledning att tänka på att detta system, som genom sin stora användbarhet lätt kan fresta till att alltför mycket av statistikuppgifter läggs upp, därigenom kan åsamka såväl enskilda människor som företag ett alltför stort och dyrbart arbete med att avlämna uppgifter, som egentligen icke behövdes. Det är något som inte minst ute i näringslivet kostar mycket pengar, när man skall tillhandahålla alla dessa olika primäruppgifter. Herr talman! Jag ber att än en gång få tacka justitieministern och hoppas att det skall vara möjligt att få fram ett system som gör att den moderna datatekniken kan användas på ett riktigt sätt.